Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sin tidigare = Flygplatsfrågan i ståndpunkt att flyget på Bromma bör avvecklas snarast möjligt och att — Stockholmsregiovarje försening och varje uppskov bör undvikas. Det är en ståndpunkt nen som inte delas av den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i trafikutskottet. Kommunikationsminister Turesson har nyligen uttalat att han har starka förhoppningar att Bromma flygplats skall bevaras, mot bakgrund av att endast vpk väckt partimotion om en avveckling och att Bromma tillmäts stor betydelse för trafikförsörjningen. När vpk vidhåller sin uppfattning är det främst starka miljöskäl som varit avgörande. Alla är medvetna om att tiotusentals människor i de berörda delarna av Stockholms kommun upplever nackdelarna med den intensiva flygtrafiken som mycket besvärande. Den tragiska flygolyckan i början av fjolåret vid inflygningen till Bromma flygplats aktualiserade frågan om de risker som det innebär att bo nära en flygplats. I den debatt som alltsedan 1950-talet förts om Bromma flygplats vara eller inte vara som centrum för det reguljära inrikesflyget har säkerhetsfrågorna inte varit de som främst diskuterats. Bromma flygplats byggdes ju långt innan de nuvarande säkerhetsbestämmelserna fastställdes och har under senare år inte moderniserats i samma takt som övriga flygplatser ingående i linjeflygsnätet. Flygsäkerheten, säkerhet för flygpersonal, passagerare och kringboende måste väga tungt vid en samlad bedömning av framtida inrikesflyg. En flygplats som används för linjefart måste naturligtvis uppfylla stora krav i säkerhetshänseende. Riskerna måste enligt min mening bedömas vara så stora att de tillsammans med vad som framkommit vid tidigare utredningar om flyget, dess kapacitet, buller och avgaser motiverar en utflyttning från Bromma till Arlanda. Olika motiveringar har, främst från borgerligt håll, anförts mot en nedläggning av Bromma flygplats, och dessa argument återkommer även i detta sammanhang och i de nu aktuella diskussionerna. Bl. a. har det sagts att Bromma flygfält ligger närmare city än vad andra tänkbara alternativ och vad Arlanda gör, och att näringslivets företrädare och vissa kommuner ute i landet vill ha Bromma kvar. Vad man anser på bolagskontor och i bankernas styrelserum eller hos några kommunalmän ute i landet kan naturligtvis inte få väga lika tungt eller tyngre än omsorgen om tiotusentals människors hälsa. Det har sagts att de som bor runt flygplatsen så småningom vänjer sig vid flygbullret liksom vid andra störningar. Det är möjligt att några människor kunnat anpassa sig och leva med det. Man försöker inrätta sig efter det trots trassliga nerver, dålig sömn och andra olägenheter. Det betyder emellertid inte att de sanitära och miljömässiga olägenheterna blir mindre. De kvarstår oförändrade även om en del vänjer sig, och 107 de måste undanröjas. Inte minst luftföroreningarna borde, mot bakgrunden av den nu aktuella diskussionen om bilavgaserna och jetbränslets farlighet, stämma till eftertanke. Det borde naturligtvis vara så att de berörda människornas intressen, uttalade krav och önskemål skall vara de avgörande och inte företagsintressen eller andra intressen. Herr talman!

Föreningen har också pekat på de risker som över huvud taget är förenade med att ha en stor flygplats mitt i Stockholms kommun. Man krävde för hyresgästerna i Vällingby, Råcksta, Blackeberg, Hässelby gård och Hässelby strand att flygtrafik till och från Bromma flygplats ej skulle tillåtas ske med Fokker F-28 eller liknande plan och att Bromma flygplats snarast möjligt skulle avvecklas, varvid inrikestrafiken helt skulle förläggas till Arlanda. Över 3 000 människor har nu under någon vecka före trafikutskottets behandling av förevarande proposition och motioner skrivit på namnlistor med krav att Brommaflyget skall avvecklas. Den starka opinion för en avveckling av i första hand det reguljära linjeflyget som funnits sedan många år i västra Stockholm i allmänhet och i Brommaområdet i synnerhet är väl känd. Den opinionen har inte blivit mindre utan snarare ökat, och den har också kommit till uttryck i ställningstaganden bland de politiska partierna i Stockholms kommunfullmäktige. Vpk står alltså inte isolerat i denna fråga utan befinner sig i gott sällskap med vad som förmodligen utgör en majoritet av de människor som direkt berörs. Den miljö som omger oss formas av människor — men miljön formar också människorna. Och det finns därför ingen miljö som vi kan underlåta att ställa krav på. De restriktioner som miljöaspekter sätter upp måste vara av avgörande betydelse. Avgörande kan exempelvis inte få vara om flygpassagerarna får 15-20 minuters kortare resväg eller ej. Men det betyder självklart inte att man vid en bedömning kan låta bli att ta hänsyn till även kommunikationsoch kostnadsaspekter. Klart är också att oavsett var en alltmer stegrad flygtrafik förläggs kommer ett stort antal människor att bli direkt eller indirekt störda. Inrikesflygets starka utveckling har medfört ökade miljöproblem kring de större inrikesflygplatserna, bl.a. i form av buller. Därför måste man nu utvidga frågeställningarna och diskussionerna från att i stort sett bara gälla var flygtrafiken skall förläggas till att gälla även en kritisk granskning av flygtrafikens utveckling. Flygtrafiken måste sättas in i ett totalt trafikpolitiskt sammanhang. Detta innebär att flyget måste bedömas mot bakgrunden av behovet av både snabba transporter och alternativa färdsätt. Svårigheterna med energiförsörjningen, som gör sig alltmer påminda, aktualiserar behovet av ett energisnålare samhälle, inte minst då det gäller kommunikationer och transporter. Detta betyder Nr 52 exempelvis att flyg i förhållande till järnväg på avstånd upp till 40-50 Torsdagen den mil ter sig allt oförmånligare och alltmer omotiverade. 15 december 1977 Vi vet att de satsningar som gjorts på privatbilism och landsvägstrans= porter har försämrat underlaget för en väl utvecklad kollektivtrafik. Det — Flygplatsfrågan i finns nu risk för att en hämmad utveckling av privatflyget både försämrar — Stockholmsregiounderlaget för ett väl utvecklat trafikflyg och kan åstadkomma svåra — nen skadeverkningar på miljön. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid tidigare ståndpunkt, att flyget på Bromma flygplats bör avvecklas. Varje uppskov eller försening måste, som jag har sagt, undvikas. Främst starka miljöskäl men även säkerhetsskäl talar för detta. Tiotusentals människor i Stockholms kommun upplever flygbullret som en plåga, avgasproblemen och den höga trafikintensiteten med de stora flygplanen som säkerhetsrisker. Vi har emellertid också hävdat, och jag vill gärna upprepa detta, att sysselsättningsaspekterna beträffande de människor som berörs av en utflyttning måste bli föremål för ytterligare uppmärksamhet samt att ett samarbete måste komma till stånd mellan å ena sidan den personal det gäller och å andra sidan resp. myndigheter och företag. Alldeles särskilt har vi understrukit vikten av att de anställda och deras fackliga organisationer därvid får en ordentlig representation och ett starkt inflytande samt att all möjlig hänsyn tas till de anställdas intressen. Vpk tycker att det är märkligt att den borgerliga regeringen tillsatte en ny utredning och att den nu föreslår att Bromma flygplats även på sikt behålls för kombinationen inrikesflyg och allmänflyg. Frågan var, enligt vår åsikt, redan tidigare tillräckligt utredd; det som återstod borde ha varit fullföljandet av fattade beslut om inrikesflygets flyttning till Arlanda. Därutöver borde även beslut ha fattats om allmänflygets avveckling, så att flygfältet hade kunnat frigöras för bostads-, rekreationsoch arbetsplatsändamål, vilket är viktigt av bl.a. sociala och samhällsekonomiska skäl, men framför allt av miljöoch säkerhetsskäl. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen nr 103.

Herr talman! Vi har under 1970-talet haft ett stort antal debatter om inrikesflyget i Sverige, och då särskilt om Bromma flygplats här i Stockholm. Det utmärkande för alla dessa debatter, vare sig det gällt utskottsdebatter eller interpellationsdebatter, har varit det bristfälliga diskussionsunderlaget. Den tidigare regeringen bestämde sig helt enkelt för att Bromma flygplats skulle läggas ned, och man vägrade att över huvud taget undersöka, om det fanns någon möjlighet att i någon form behålla flygplatsen. Man bestämde sig helt enkelt för att den skulle försvinna, och det skedde i en av vissa stockholmspolitiker starkt uppiskad stämning mot miljöförstörelse vid Bromma flygplats. I dag kan vi emellertid hålla en debatt på saklig grund tack vare att 109 den nya regeringen med denna kammares tillstånd tillsatte Brommautredningen, som syftade till att undersöka om Bromma flygplats i någon form kunde bevaras. Som ensamutredare valde man justitiekanslern Ingvar Gullnäs, och han har under den korta tid som stått till hans förfogande presterat ett fullödigt material. Ingvar Gullnäs har kommit fram till inte bara att Bromma flygplats på något sätt bör bevaras, utan att den bör bevaras som den flygplats för allmänflyg och inrikesflyg som den i dag är. Detta säger väl en hel del om hur verkligheten kan förändra beslut som inte är tillräckligt väl underbyggda. Jag vet att kommunikationsministern om en stund skall hålla ett anförande, varvid han ingående kommer att tala om bakgrunden till propositionen och om dess syften. Jag skall emellertid först beröra Gullnäsutredningen, eftersom den har varit avgörande för utskottsbehandlingen. Det konstateras i utredningen att Arlandas kapacitet är otillräcklig för att tillgodose behovet av flygplatser i Stockholmsregionen. Detta konstaterande görs på grundval av de prognoser som SAS, Linjeflyg och luftfartsverket gjort och som alla stämmer överens med varandra. Det vore mycket intressant om herr Mellqvist ville ange sin syn på dessa prognoser för inrikesflygets utveckling i Sverige. Accepterar han dem, har han nämligen också godtagit resonemanget om att Arlanda flygplats icke är tillräcklig för allmänoch inrikesflyget i Stockholmsregionen. Jag har i det sammanhanget frågat mig om inte Arlanda skulle kunna byggas ut med ett större antal banor och på så sätt få tillräcklig kapacitet för det ändamål jag nyss nämnde. Det är emellertid inte möjligt. I anslutning till Arlanda finns inte resurser för en sådan utveckling. Redan om man bygger en tredje bana, vilket utgör Arlandas reservkapacitet i dag, kommer avståndet från den tredje banan till terminalen att bli ungefär fem kilometer. Var och en kan ju tänka sig vad det kostar i tid och bränsleåtgång att taxa flygplan i sådan mängd och med sådan storlek som det blir fråga om. Följaktligen måste vi ha en flygplats till i Stockholmsområdet under överskådlig framtid. Då återstår bara ett enda alternativ, om vi inte skulle behålla Bromma, nämligen Tullinge/Getaren. Det räcker att anföra två skäl för att avfärda Tullinge/Getaren. För det första är det av försvarspolitiska skäl f. n. och så långt framåt man kan se ett omöjligt alternativ. För det andra inser man genast när man ser på kartan var Tullinge Getaren och Stockholm — blir både dyrbara och opraktiska. Då återstår bara den flygplats som redan finns, nämligen Bromma flygplats. Den har i den ekonomiska beräkning som gjorts i Brommautredningen konstaterats vara den billigaste. I det sammanhanget rör man sig ändå med stora ombyggnadsplaner, vars genomförande skulle kosta ungefär 500 milj.kr. Med tillgång till 500 miljoner kan man göra Bromma flygplats till en mönsterflygplats i alla avseenden. Jag vill när kammaren i dag fattar beslut om att sätta i gång för = Nr 52 handlingar om att bevara Bromma flygplats peka på nödvändigheten av Torsdagen den att också granska de möjligheter till besparingar som finns. Det är sä 15 december 1977 kerligen stora. Skulle man bara tillfredsställa de säkerhetsmässiga kraven, = skulle Bromma flygplats kunna ”repareras” för ca 100 milj.kr. Det är — Flygplatsfrågan i ett helt annat belopp än vad som tidigare nämnts här i debatten. Tul = Stockholmsregiolinge/Getaren skulle liksom Arlanda dra en kostnad på inemot 1 miljard. — nen Jag tror inte att någon i landets nuvarande ekonomiska läge med gott samvete kan tala sig varm för sådana investeringar. Jag har hittills berört kapacitetsoch ekonomifrågorna. Jag tycker att kapacitetsfrågan är avgörande för ett ställningtagande, och det har jag också understrukit under utskottsbehandlingen. Accepterar man det angivna kapacitetstalet för Arlanda, kan man inte säga nej till Bromma. Vi kommer då in på den fråga i detta sammanhang, som har upprört sinnena och som fortfarande anförs som huvudinvändningen mot Bromma flygplats, nämligen miljöfrågan. Låt mig omedelbart slå fast att vi i utskottets majoritet känner starkt för att miljöfrågorna skall behandlas omsorgsfullt och ansvarsfullt av myndigheterna. Vi skall inte ta lätt på frågan om hur många som blir störda och hur mycket de blir det vid Bromma flygplats. Men vi vill också peka på den historiska utvecklingen. På 1950 och 1960-talen trafikerades Bromma flygplats med de tunga propellerplanen. Det var dygnetrunttrafik. Man varmkörde DC 7-motorerna på nätterna. Och vi vet alla hur dessa tunga propellerplan startade med en lång, flack stigningsbana, med påföljd att deras brummande motorer under alla dygnets timmar naturligtvis kraftigt störde befolkningen runt Bromma. Det var då motståndet mot flygplatsen föddes. DC 7-orna följdes sedan av Caravellerna, de första jetmaskinerna, som ingalunda var konstruerade med hänsyn till miljöfrågorna. Man konstruerade helt enkelt en snabb och effektiv flygmaskin. De har också betytt mycket för motståndet mot Bromma flygplats. Men se på utvecklingen och vad som har hänt! Jag har här i min hand ett papper som talar om just den tekniska utvecklingen, till vilken jag strax skall återkomma. Caravellerna hade en bulleremission av 108 decibel. Jag skall inte besvära kammaren med en massa siffror, men låt mig nämna några. Airbusen, som för några dagar sedan provlandade och provstartade på Bromma flygplats, har en bulleremission av 94 decibel. Det är en skillnad på 14-15. Detta är betydligt mer än en halvering av bullerproduktionen — det framgår tydligt av kurvan på det papper som jag har framför mig. Den tekniska utvecklingen drivs bestämt mot en lägre bullernivå på planen, mot bättre tekniska egenskaper över huvud taget, miljömässigt och energimässigt. Det verkar bisarrt när man studerar den senaste bullerkartan över Bromma flygplats med omnejd och finner att trafikbullret på gatorna i de omgivande kvarteren är högre, med ett undantag, än det buller som flygmaskinerna alstrar på Bromma flygplats. När Tore Claeson argumenterar för att man skall plöja upp Bromma 111 flygplats och bygga fabriker och bostäder med all den trafik som det innebär är det därför det mest miljöfientliga förslag som har väckts i denna kammare angående Bromma flygplats framtid. När det gäller bullerfrågan och bulleremissionerna tänker jag på de tusentals människor som bor vid andra flygplatser i Sverige. De är också störda, men de har inte så skickliga och starka talesmän som de har som känner sig störda vid Bromma flygplats. Vi skall inte heller glömma bort alla dem som är störda i våra tätorter och vid stationerna utmed statens järnvägar. Ingen talar för dem. Men när det gäller Bromma har man piskat upp en nästan hysterisk stämning i bullerfrågan. Jag har velat säga detta därför att vi ser allvarligt på det i utskottet. Vi tycker att man skall bedöma bullerfrågan när det gäller Bromma med samma sans och måtta som man bedömer frågor av samma art på andra håll. Ett av Sven Mellqvists skarpaste vapen var när han hänvisade till de tre tunga remissinstanser som varit negativa. Han nämnde naturligtvis inte de nästan hundra remissinstanser som varit positiva. Men tre var negativa — naturvårdsverket, socialstyrelsen och planverket. Jag hoppas att jag inte slår svärdet ur Sven Mellqvists hand alltför brutalt när jag säger att deras negativa yttranden helt och hållet bygger på om det är fråga om sanitär olägenhet på Bromma flygplats. Och den frågan, herr Mellqvist, står ännu öppen. Självfallet vill ingen av oss inom utskottsmajoriteten medverka till en sanitär olägenhet för någon som bor vid Bromma - eller någon annanstans. Vi förutsätter att så inte heller kommer att bli fallet. Den tekniska utvecklingen, som jag redan har berört, visar klart och tydligt att vi har rätt att vara hoppfulla, herr Mellqvist, inte skeptiska. Det finns en klar utvecklingslinje. Det har bekräftats av Ingvar Gullnäs. När han reste runt till de flygplansoch motortillverkare som kan vara aktuella fick han de facto bekräftat att maskiner och motorer med kanske halverad bulleremission skall kunna finnas tillgängliga på marknaden inom få år. Om det blir fallet — och en förutsättning för bevarandet av Bromma flygplats är ju att man får ett tystare flygplan än Fokker F-28 längre fram — går då herr Mellqvist med på att Bromma flygplats skall bevaras såsom allmän flygplats och inrikesflygplats i Sverige? Den frågan är viktig, och det är lika viktigt att få svar på den, eftersom vi i utskottet haft en känsla av att vi i våra ståndpunkter har börjat närma oss varandra. Vi har nått ett stadium där vi inte längre har den kollisionskurs som vi hade tidigare. Jag har talat om miljöproblemen och noga understrukit vikten av att komma fram till ett samförstånd med Stockholms kommun i frågan. Statsmakterna får inte sky någon ansträngning för att göra Bromma flygplats till en av alla accepterad flygplats. Detta är nödvändigt! Svenskt inrikesflyg kan icke klara sig utan Bromma flygplats utan svåra skadeverkningar. Herr Mellqvist sade att han kunde tänka sig en återflyttning till Brom ma, men han sade också att inrikesflyget skall flytta därifrån för gott. Jag tar detta, herr Mellqvist, som ett exempel på den något diffusa och flytande attityd som reservanterna har intagit redan i sin reservation. Utskottsmajoriteten vågar nästan hoppas på att ni, om det tekniska underlag som tas fram gör det berättigat, kommer att gå med på att Bromma flygplats snart skall tas i bruk igen för inrikesflyg. Bromma flygplats är emellertid inte bara ett problem för Stockholm utan också ett nationellt problem. Det är viktigt att vi inte bara med läpparna bekänner oss till tanken på att göra Sverige ”rundare”. Stockholmsregionen är Sveriges centrum; det är ett faktum som inte kan resoneras bort. I trafikutskottet ställs vi många gånger inför förslag om att göra Sverige mera lättillgängligt för dem som bor i avlägsna bygder i vårt avlånga land. Inrikesflyget är ett av de främsta medlen i de planerna. Därför kan de som i dag gör allt för att försöka riva Bromma flygplats inte få stå oemotsagda. Vi har både i utskottet och i kammaren här ett övergripande ansvar: vi måste se till hela landets intressen. Det enda jag kan vara överens med herr Claeson om är att inrikesflyget i Sverige måste infogas i det trafikpolitiska sammanhanget. Det är självklart. Den majoritet som står bakom utskottets betänkande ser gärna att socialdemokraterna förenar sig med oss i Brommafrågan. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Att jag här har framhållit att man vid en avveckling av Bromma flygplats bör planera för bostäder, rekreation och arbetsplatser, det betecknade Rolf Clarkson som det mest miljöfientliga som han hade hört.

Jag kan inte hänga med i Rolf Clarksons resonemang om det miljöfientliga i de synpunkter som jag har framfört. Sedan skulle jag gärna vilja höra vad Rolf Clarkson anser om det som jag här har anfört beträffande de risker som sammanhänger med flygtrafiken. Det har över huvud taget berörts väldigt litet i både proposition och utskottsbetänkande. Det är inte nog med att man från regeringen och utskottsmajoriteten — tycker jag — förringar bullerproblemen, utan man ifrågasätter t.o.m. om det är sanitära olägenheter där ute, trots att hälsovårdsmyndigheter vid flera tillfällen klart har fastställt detta. Man nonchalerar tydligen helt luftföroreningarna, trots att flygets andel av dessa luftföroreningar har beräknats uppgå till ca 70 96, och trots de upprepade klagomålen från de boende runt flygplatsen. Hur ser Rolf Clarkson på säkerhetsfrågan med hänsyn till nuvarande förhållanden och med hänsyn till den ökade flygintensitet som man väl trots allt måste räkna med? Hur ser Rolf Clarkson exempelvis på ICAO:s undersökning, som visar att 75 96 av inträffade flygolyckor sker på och vid flygplatser? Skall man inte tillmäta sådana saker en rätt avgörande betydelse i det här sammanhanget?

Herr talman! Till att börja med, Sven Mellqvist, konstaterar jag att reservanterna, trots att det är klart utsagt att Arlandas kapacitet inte räcker till för inrikesflyget i Sverige, och trots att någon annan alternativ flygplats inte f.n. — till synes inte heller i framtiden — finns i Stockholmsregionen, likväl vill rymma ut Bromma och förlägga trafiken där till Arlanda. Det betyder i praktiken, herr Mellqvist, att ni socialdemo Nr 52 krater vill göra flyget inte till ett folkflyg utan till ett flyg för de få. Det skall ransoneras och det skall förbehållas en, som jag förstår, portföljbärargrupp i samhället, som ni annars inte brukar värna så mycket = om. Flygplatsfrågan i Så får ni inte se det! Vi måste se detta på det övergripande sättet. — Stockholmsregio Det är nationens intressen som står på spel — jag har sagt det förut och nen jag upprepar det. Jag tror att herr Mellqvist innerst inne känner och tycker likadant. När det gäller frågorna från Tore Claeson om flygbränslet och de föroreningar som planen förorsakar är det i sammanhanget ett marginellt problem. Luftföroreningarna från flygtrafiken utgör inte mer än 1 96 av de totala luftföroreningarna. Det är alltså inte fråga om någonting annat än en marginell historia. Sedan till frågan om säkerheten. Jag kan bara säga att de föreskrifter enligt vilka flygtrafiken sker liksom teknikens nivå är sådana att säkerheten inte är en tung fråga när det gäller en flygplats centrala eller perifera placering. Det finns ingen säkerhetsrisk som är mätbar för att flygplatsen är centralt belägen. Det finns alltid möjligheter om plan störtar att de störtar i befolkningscentra, och även om statistiken säger att 75 96 av olyckshändelserna sker vid start eller landning är det i detta fall inte något problem som vi skall överdimensionera. Jag anser att säkerhetsaspekten inte skall blåsas upp till något orimligt i detta fall. Flygtrafiken sker under så säkra former att flygplatserna kan vara belägna som Bromma flygplats.

Herr talman! Rolf Clarkson säger att det här handlar om nationens intressen. Jag vill upprepa vad jag redan tidigare varit inne på och säga att det inte är nationens intresse det här gäller, om man inte med nationen förstår näringslivets företrädare och vissa kommunala representanter ute i landet som vill ha Bromma flygplats kvar. Nej, det gäller här om det man anser på bolagens kontor, i bankernas styrelserum eller bland några kommunalmän ute i landet skall väga tyngre än omsorgen om tiotusentals människor och deras hälsa. Jag är väldigt förvånad över hur Rolf Clarkson lyckas förringa frågan om luftföroreningarna vid Bromma flygplats genom att säga att bara 1 96 av föroreningarna — jag tror det var den siffran som nämndes — hade att göra med flygtrafiken. Det måste ju vara helt galet. Så fel kan väl ändå inte hälsovårdsnämnden i Stockholms kommun och andra instanser ha räknat, att det skulle uppstå så stora differenser som ett femtiotal procent eller mera. Med utgångspunkt i den omfattning som verksamheten vid Bromma har kan ju var och en räkna ut att den har en mycket stor del i luftföroreningarna och i de risker som därmed uppstår i form av blyförgiftning och kemiska, skadliga ämnen från jetbränslen. De riskerna är mycket stora vid alla flygplatser, och i det avseendet är Bromma inget undantag. Jag tycker att det borde vara odiskutabelt att så är fallet. Rolf Clarkson sade också att säkerhetsproblemen inte skall blåsas upp till så stora proportioner. Men säkerheten för flygpersonal och passagerare liksom för dem som bor nära en flygplats måste tillmätas en mycket stor betydelse. Jag tror att väldigt många håller med mig om att det inte är lämpligt att behålla en flygplats som hör till de mest trafikerade i Europa mitt inne i ett så tättbefolkat område som Bromma. Hälsovårdsnämnden i Stockholm har beräknat att antalet människor som bor i ett stråk över vilket inrikesplanen går ned för landning på Bromma flygplats uppgår till omkring 140 000. Det är alltså inte betydelselöst var flygplatsen ligger, vilket inflygningsstråk det har, osv. Alla önskar vi att det inte skall inträffa olyckor. Men man måste också medverka till att förhindra olyckor genom att inte förlägga flygplatser till så tätbefolkade orter.
Nr 52 Herr talman! Herr Mellqvist kunde alltså inte ge mig något svar på Torsdagen den frågan, var man i framtiden skall lägga en flygplats till i Stockholms 15 december 1977 regionen. Han sade bara: Någon plats hittar vi väl. Vi har haft utredningar om det, och vi har inte hittat någon annan plats än Tullinge/Getaren, = Flygplatsfrågan i och den går inte att använda. Stockholmsregio Det är naturligtvis så, herr Mellqvist, att passagerarna från Malmö, nen Luleå och Göteborg till Arlanda är missnöjda, men de har resignerat. Det största beviset för att jag har rätt är den dåliga beläggningen på planen från Sturup; också den flygplatsen är förlagd oekonomiskt i förhållande till sitt upptagningsområde, som är Malmö. Luftfartsverket måste ge rabatter på flygoch startavgifter för att stimulera till användning av flygplatsen. Det är ett investeringsmisstag i hundramiljonersklassen som gjorts. Man skall inte underskatta den psykologiska effekten av längre restider. Det spelar väl ingen roll när man ser hastigt på det om det tar 15 minuter mer eller mindre för en passagerare. Men multiplicera med en miljon, två miljoner, tre miljoner — då är det en samhällsekonomisk kostnad i månghundramiljonersklassen. Psykologiskt innebär det en hämning av inrikesflygets utveckling, och inrikesflyget skall utvecklas på samma betingelser och lika konkurrensvillkor som andra transportgrenar i samhället. Skall jag exemplifiera ytterligare vad 15, 20, 30 minuters ytterligare restid betyder, herr Mellqvist, så kan jag säga att det är som att lägga Ängelholm, någonstans i Hannovertrakten i Nordtyskland. Så mycket betyder det. Det betyder att Sundsvall åker upp till polcirkeln, osv. Ser man det på det viset är 15 minuters försening inte längre så litet vare sig från bekvämlighetssynpunkt eller från samhällsekonomisk synpunkt. Man måste se problemet på det sättet. När det gäller säkerhetsproblemet, herr Claeson, kan jag säga att enligt statistiken har på 15 000 flygplatser för reguljär trafik på fem år 16 personer dödats av havererande flygplan inom en 8 km radie. Det visar säkerhetsfrågan för de kringboende vid Bromma flygfält i dess rätta belysning. Det är alltså ingen stor fråga i sammanhanget. När det gäller luftföroreningarna står jag för min uppgift att flygtrafiken endast svarar för 1 96 av luftföroreningarna. Glöm inte bort bostadsuppvärmningen, fabrikerna, biltrafiken osv. Flygtrafiken är nästan betydelselös i sammanhanget. Och jetbränslet saknar bly!
Herr talman! Man har sagt att världens utveckling styrs av kommunikationerna. Det må vara ett överord, men att ett mycket klart samband finns är ändå obestridligt. Det gäller utvecklingen av ekonomi och välstånd men också relationerna mellan människor och nationer. I takt med utvecklingen inom transportsektorn har flygets betydelse för samhällsutvecklingen ökat. För svenskt vidkommande har flyget bli 117 vit särskilt betydelsefullt på grund av vårt lands geografiska läge och utbredning. Sveriges beroende av utrikeshandeln gör ett väl fungerande flyg till ett nödvändigt hjälpmedel i kontakterna mellan svenskt näringsliv och omvärlden. Flyget har också stor betydelse för turismens utveckling. Den tidsvinst och de ökade resmöjligheter inrikesflyget erbjuder enskilda människor, förvaltning och näringsliv är också av stor betydelse. Sverige är ett ytstort land med många över hela landet spridda regioner och befolkningscentra. Tillgången till snabba persontransporter är en avgörande förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och en effektiv förvaltning. I trafikoch regionalpolitiska sammanhang spelar därför flyget — främst linjeflyget — numera en väsentlig roll. Vid sidan av detta tyngre flyg har det s.k. allmänflyget byggts upp och svarar numera för en mångsidig service i skilda avseenden. Världen över har flyget utvecklats mycket snabbt. Det gäller i hög grad också vårt land. Det är bl.a. mot denna bakgrund man även för framtiden har att räkna med tillväxt för såväl vår flygtrafik med omvärlden som för det svenska inrikesflyget. Av det totala antalet flygresor i inrikes linjefart har ca fyra femtedelar sin starteller målpunkt förlagd till Bromma eller Arlanda. Med hänsyn till den stora tyngd som Stockholmsregionen har i det inrikes flygnätet är det av största betydelse att flygplatsfrågorna i regionen löses på ett för hela landet tillfredsställande sätt. För att inte den tidsvinst som själva flygningen ger skall förloras måste markrestiden i samband med inrikes flygresor vara rimlig. Allmänt uttryckt gäller det att finna flygplatslösningar som från inrikestrafiksynpunkt uppfyller detta krav och samtidigt uppfyller de krav som följer av främst miljömässiga och ekonomiska hänsyn. Mot den här bakgrunden kan man konstatera att flygplatsfrågan i Stockholmsregionen inte enbart är en lokal fråga utan också en fråga av stort nationellt intresse. Med utgångspunkt i dessa förutsättningar har jag gjort mina överväganden i denna flygplatsfråga. Frågan om betingelserna för fortsatt trafik på Bromma flygplats och därmed även flygplatsfrågan i Stockholmsregionen har sedan mitten av 1950-talet aktualiserats vid åtskilliga tillfällen utan att något slutligt beslut har fattats. Detta föranledde mig, när jag nu för drygt ett år sedan tillträdde min nuvarande tjänst, att omedelbart ta itu med Brommafrågan. Vid min genomgång av de senaste årens debatt och olika slag av åtgärder fann jag ganska snart att frågans hantering inte fyllde de krav på fullständighet och saklighet som jag vill ha för att ta ställning. Jag kunde bl.a. konstatera att det underlag på vilket den förra regeringen grundat sina ställningstaganden i flera avseenden varit ofullständigt. Brommas förutsättningar att också i framtiden användas som trafikflygplats hade således inte utretts. Den motionsdebatt om Brommas framtid som år 1975 ägde rum i denna kammare fick därför i stor utsträckning bygga på antagna sakförhållanden som inte kunde verifieras i tillgängligt utredningsmaterial. Denna omständighet bidrog till att förslaget om en Jag skall inte nu tynga kammarens ledamöter med någon ytterligare hi Torsdagen den storieskrivning. 15 december 1977 Inom luftfarten liksom inom många andra samhällssektorer finns det naturligtvis motstridiga intressen. Som en följd av detta är det i och = Flygplatsfrågan i för sig inte förvånande att lokaliseringsfrågorna ofta leder till debatt. Stockholmsregio Krav ställs på ett tätt nät av flygplatser med bl.a. reguljär trafik. Flyg = nen platserna skall ligga centralt. Transporterna såväl i luften som på marken skall vara snabba, säkra, billiga och bekväma. Flygplanen skall vara miljövänliga. Det är självklart att de olika kraven måste avvägas mot varandra. Rimliga uppoffringar måste därför accepteras om man skall kunna tillgodogöra sig fördelarna med ett effektivt flygtransportsystem. Risk föreligger annars för en allmän handlingsförlamning. Luftfartsverket och Linjeflyg anmälde kort efter det att jag tillträtt som kommunikationsminister att den ursprungliga tidsplanen för en överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda — som skulle skett under år 1977 — inte kunde hållas. Som tidigast möjliga överföringstidpunkt angavs slutet av år 1978. Med hänvisning till den tidsfrist som erhölls genom denna förskjutning av tidpunkten för en överföring av Linjeflygs verksamhet till Arlanda tillkallade jag justitiekansler Ingvar Gullnäs som utredningsman med uppgift att överväga förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma som flygplats. Den pågående allmänflygutredningen fick samtidigt i uppdrag att även överväga Bromma som ett alternativ. Vidare uppdrogs åt luftfartsverket att göra vissa utredningar rörande Arlandas framtid för att full handlingsfrihet skulle erhållas. Utredningarna har till fullo bekräftat min uppfattning att ett kompletterande beslutsunderlag behövdes innan ställning kunde tas till Brommas framtid. Denna uppfattning förstärktes ytterligare i remissomgången. Jag vill också i det här sammanhanget understryka att utredningarna inte har lett till någon försening i överföringen av Fokkertrafiken till Arlanda. Det förslag som kammarens ledamöter i dag har att ta ställning till grundas huvudsakligen på Brommautredningens överväganden och däröver avgivna remissvar. Jag skall inte nu upprepa de förslag och argument som framförts i propositionen och som också delvis redovisats tidigare i dag, utan konstaterar endast att trafikutskottets majoritet på punkt efter punkt tillstyrkt propositionen. Jag skall i stället ta upp de argument som reservanterna i utskottet anfört för att yrka avslag på propositionen. Låt mig först, herr talman, sammanfatta argumenten.

Herr talman! När man har sammanfattat reservanternas argument blir man något chockad. Inte med ett ord berörs den grundläggande frågan, nämligen flygplatskapaciteten och prognoserna för trafikutvecklingen. Utan att ta ställning till detta kan man konstatera att det redan nu med hänsyn till befintlig flygtrafik erfordras två trafikflygplatser i Stockholmsregionen för att tillgodose kapacitetsbehoven för den tyngre luftfarten och viss del av allmänflyget. Två trafikflygplatser behövs också från flygsäkerhetssynpunkt. Det är alltså av bl.a. kapacitetsoch säkerhetsskäl inte möjligt att förlägga all den verksamhet som f. n. bedrivs på Bromma till Arlanda — detta även om Arlanda byggs ut med en tredje bana. Vad händer om man utökar Arlandas trafik — som f. n. till drygt 80 96 består av tunga jetflygplan — med den del av allmänflyget på Bromma som bedrivs under instrumentväderförhållanden, dvs. utför s.k. IFR flygning, som i dag uppgår till 35 000-40 000 flygplansrörelser per år? Den totala allmänflygverksamheten på Arlanda skulle då uppgå till ca 60 000 flygplansrörelser år 1980. Dessa tal erhålls alltså med dagens trafikomfattning. Som alla vet har allmänflygplanen väsentligt lägre prestanda än de jetflygplan som används för passagerartrafik. Detta påverkar det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan flygplanen, vilket i sin tur innebär att det antal flygplan som kan tillåtas starta och landa under en viss tidsperiod blir väsentligt lägre. Man torde utan att överskatta konsekvenserna kunna räkna med att kapaciteten sjunker med minst 10-15 96 från maximum ca 200 000 flygplansrörelser per år till ca 170 000 flygplansrörelser per år. Är nu detta något problem? Ja, det är det i högsta grad, även om man skulle bortse från flygsäkerhetsaspekterna, vilket man enligt min mening inte kan göra. En koncentration av enbart allmänflyg som utför IFR-flygning till Arlanda skulle — bortsett från att en sådan uppdelning inte är funktionellt möjlig — innebära att den totala trafikomfattningen tillsammans med Linjeflygs trafik redan år 1980 skulle uppgå till ca 175 000 flygplansrörelser per år. Till följd av den kapacitetsförlust som uppstår genom att allmänflyg enligt IFR blandas med tunga jetflygplan uppgår den tillgängliga kapaciteten till endast ca 170 000 flygplansrörelser per år. En sådan ökning av antalet allmänflygrörelser på Arlanda kan därför inte ske förrän en tredje bana byggts. Man har i den allmänna debatten också pekat på möjligheten att flytta allmänflyget till Norrtälje och andra liknande flygplatser. Jag vill endast påpeka att allmänflygutredningen — i vilken bl.a. företrädare för Stockholms kommun och Stockholms läns landsting ingått — enhälligt kommit till slutsatsen att varken Norrtälje, Vängsö eller Skå-Edeby flygplatser Nr 52 bör byggas ut. Detta är alltså situationen i dag. Utgår man sedan ifrån en viss trafikökning under de närmaste åren, vilket sannolikt kommer att inträffa, kan var och en förstå att vi redan nu måste ha två trafikflygplatser i — Flygplatsfrågan i Stockholmsregionen. Stockholmsregio F.n. finns två trafikflygplatser i regionen, nämligen Bromma och Ar = nen landa. Ett flertal utredningar har konstaterat att utöver Bromma och Arlanda finns bara Tullinge Getarenområdet. Möjligheterna att finna andra lokaliseringsalternativ torde vid det här laget vara uttömda. Av detta resonemang kan man dra följande slutsatser. Antingen menar reservanterna att Bromma skall bibehållas som flygplats eller att man skall anlägga en ny flygplats i Tullinge/Getarenområdet. Om inget av dessa alternativ väljs, blir följden att luftfarten i Stockholmsregionen redan nu måste begränsas. Herr talman! Jag tror det skulle vara klargörande för den fortsatta debatten och inför voteringen senare i dag, om reservanterna uttalar vad som verkligen är deras mening i denna avgörande fråga. Reservanterna i utskottet har vidare — med stöd av luftfartsverkets företagsekonomiska kalkyler — kommit till den något häpnadsväckande slutsatsen att det inte finns några statsfinansiella skäl att välja Bromma. De anser tvärtom att Arlanda blir fördelaktigare. Jag hoppas att kammarens ledamöter tar detta för vad det är värt. Inom regeringen hanterar vi inte de ekonomiska frågorna på detta lättsinniga sätt. Man kan konstatera att en upprustning av Bromma kommer att kräva investeringar på 100-500 milj.kr. Därtill kommer 43 milj.kr. för provisoriska åtgärder på Arlanda under ombyggnadstiden på Bromma samt eventuella kapacitetshöjande åtgärder under 1990-talet. Om man i en första etapp begränsar sig till att endast vidta erforderliga säkerhetsåtgärder på Bromma, kan investeringarna kortsiktigt begränsas till ca 100 milj.kr. Investeringarna på Arlanda kan senare nyttiggöras av SAS inrikestrafik. Om man jämför dessa investeringar med kostnaderna för att permanent förlägga Linjeflygs inrikestrafik till Arlanda, så uppgår motsvarande investeringsbehov till ca 770 milj.kr. Därtill kommer investeringar för allmänflyget på mellan 80 och 200 milj.kr. samt de kostnader för temporära åtgärder för Linjeflyg på Arlanda som jag tidigare nämnde jämte eventuella kapacitetsutbyggnader under 1990-talet.

Det är f. ö. så, att luftfartsverkets kalkyler inte är helt oomtvistliga när det gäller jämförelserna mellan Bromma och Arlanda. Man har t.ex. belastat Brommaalternativet med kostnader på 70 milj.kr. för en inrikesterminal på Arlanda för SAS inrikestrafik. Som framgår av propositionen kan SAS inrikestrafik — vid en återflyttning av Linjeflyg till Bromma — utnyttja den gamla utrikesterminalen som nu rustas upp för temporär användning för Linjeflygs trafik. Vidare anser verket att ett parkeringshus bör uppföras på Bromma i motsats till Brommautredningens bedömningar att ett billigare parkeringsdäck är tillräckligt. När det gäller Brommautredningens kalkyl för Arlanda har luftfartsverket ansett att endast kostnaden för 2000 m av den 2 500 m långa banan bör belasta inrikestrafiken och därför reducerat kalkylen med 48-72 milj.kr. Jag kan för egen del bara konstatera att den av Brommautredningen angivna kostnaden på 240 milj.kr. för en ny bana uppstår på Arlanda vare sig kostnaden skall hänföras till inrikeseller utrikestrafikens konto. Flyttar man inte Linjeflyg till Arlanda så behövs den nya banan inte förrän några år efter sekelskiftet, dvs. ca 15 år senare. Jag vill också erinra om att reservanterna helt tycks vilja bortse från de vägkostnader som blir följden av att Linjeflyg permanent förläggs till Arlanda och som f. ö. påtalats i såväl vägverkets som Stockholms läns landstings tjänsteutlåtanden och i länsstyrelsens i Stockholm remissyttrande. Reservanterna är alltså i Arlandafallet, vilket är mycket väsentligt, benägna att helt glömma bort kostnaderna för allmänflyget, Linjeflygs merkostnader, trafikanternas merkostnader och det akuta behov av en bussterminal i Stockholms city som uppstår vid en permanent utflyttning av Linjeflyg till Arlanda. Jag skulle kunna fortsätta med ytterligare kommentarer, men jag skall stanna här. Det jag sagt får räcka, när det gäller att hyfsa ekvationen på den här punkten. Herr talman! Ett klargörande från reservanternas sida rörande de ekonomiska frågorna skulle vara välgörande. Miljöfrågan har stått i fokus så länge Brommas framtid har diskuterats. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag i likhet med vad som framgår av propositionen slå fast att trafik som bedöms medföra sanitär olägenhet inte skall få förekomma. Alla kommunikationsmedel förorsakar buller. Detta gäller såväl bilar, tåg och båtar som alla andra former av kommunikationer. Samtidigt är det så, att transporterna måste terminera där passagerarna finns. Detta är ofrånkomligt, annars skulle transportförsörjningen äventyras. Man kan med ledning av material som tagits fram av miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm konstatera att biltrafiken på i stort sett hela gatunätet i Stockholms innerstad förorsakar ljudnivåer och bullerstörningar som är fullt jämförbara med dem som flygtrafiken vållar för de boende kring Bromma. Hur många människor som störs av gatutrafiken talas det sällan om. Vad jag vill fästa uppmärksamheten på är att vi i ett modernt samhälle får acceptera vissa störningar, om vi vill ha de fördelar som t.ex. biltrafik, flygoch järnvägstransporter ger för människorna i vårt land. Vad gäller frågan om antalet störda av flygtrafiken i Stockholmsregionen skall jag nöja mig med följande konstaterande. Enligt de beräkningar som gjorts av Brommautredningen och av länsstyrelsen i Stockholms län kommer ett överförande av Fokkertrafiken från Bromma till Arlanda att innebära att minst lika många människor kring Arlanda utsätts för buller som om man i stället bedriver trafiken på Bromma med ca 5 dB tystare flygplan. Frågan om Brommas framtid kan mot bakgrund härav rimligen inte vara en renodlad miljöfråga. Detta bör vi hålla i minnet under den här debatten och inför beslutet senare i dag. Det ankommer inte på mig eller på riksdagen att ta ställning till vad dessa uppgifter innebär från sanitär synpunkt. Jag kan bara konstatera att det rimligen inte finns anledning att bedöma miljöfrågorna på ett sätt i Stockholm och på ett annat i Sigtuna. De socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet framhåller i sin reservation den stora osäkerheten när det gäller möjligheterna att anskaffa tystare flygplan. Man pekar särskilt på det yttrande som partikollegan från Stockholms kommun — miljöborgarrådet Ingrid Segerström — avgett med anledning av de fördjupade studier som en särskild arbetsgrupp utförde under sommaren i just denna fråga. Det är förvånande att man inte jämfört detta med de slutsatser som de fyra övriga deltagarna, dvs. majoriteten, i arbetsgruppen kommit till. Personligen är jag benägen att fästa tilltro till dessa deltagares bedömningar och den redovisning som lämnats beträffande möjligheterna att mellan 1981 och 1983 kunna anskaffa flygplan som är 7-10 dB tystare än Fokkerplanen. Reservanterna i utskottet framhåller vidare att man inte kan bedöma konsekvenserna vid val av nya flygplansmodeller, deras tekniska prestanda i form av hastighet och bränsleåtgång m.m., varför det skulle vara svårt att göra närmare samhällsekonomiska ställningstaganden. Vidare påstås att den kortare restiden mellan Bromma och Stockholms centrum mer än väl kan förloras genom de längre flygtider som plan med lägre bullernivå sannolikt skulle medföra. De flygplansprojekt som studerats av Brommautredningen och den särskilda utredning som jag låtit genomföra har — när det gäller tänkbara ersättare till Fokker F-28 — i så gott som samtliga fall endast rört flygplanstyper som prestandamässigt är jämförbara med eller bättre än Fokker F-28. Detta gäller även driftkostnaderna och övriga kapacitetsförhållanden. Om man nu, som reservanterna tycks tro, inte kan bedöma dessa faktorer, hur skulle då Linjeflyg kunna förklara sig berett att redan under nästa år framlägga en plan för en successiv övergång till annan flygplanstyp? Hur skulle t.ex. Swissair i november i år ha kunnat teckna Det är tvärtemot vad reservanterna tycks tro fullt möjligt — för att inte säga ett normalt förfarande — att man på ett mycket tidigt stadium bestämmer vilka prestanda och övriga krav som en ny flygplanstyp skall uppfylla. De skäl som talar för att man under den angivna tidsperioden — dvs. åren 1981-1983 - kommer att kunna anskaffa nya, tystare flygplan är bl.a. följande. Flygplansindustrin har sedan 1960-talet utsatts för hårda internationella påtryckningar från såväl flygbolag som luftfartsoch miljövårdsmyndigheter. Påtryckningarna gäller främst att utveckla tystare och mer ekonomiska flygplan. De nya flygplansmotorer som har utvecklats och producerats under 1970-talet förenar kraven på tystgående och låg bränsleförbrukning. De flygplansmotorer som projekteras i dag för användning under 1980 talet har ännu lägre ljudnivå och bättre driftekonomi än 1970-talets motorer. Beslutet i Förenta staterna att ställa krav på att de civila flygplanen successivt fram till år 1985 måste uppfylla de flygbullernormer som utfärdades år 1969 innebär att åtgärder måste vidtas på ca 1 600 flygplan. Av bl.a. kostnadsskäl torde man kunna räkna med att ett stort antal äldre flygplan måste ersättas. Finansieringsfrågorna övervägs f.n. av kongressen. En ytterligare skärpning av nu gällande internationella normer för flygplanens bulleremission har antagits i Förenta staterna, och i princip motsvarande skärpning förväntas inom kort bli internationellt antagen genom beslut av den internationella luftfartsorganisationen ICAO. De nya normerna innebär att flygplan av den storlek som Linjeflyg behöver i början av 1980-talet måste ha en ljudnivå som är minst 4-8 dB lägre jämfört med flygplan som tillverkas med nu gällande normer som grund. De målsättningar som uppställts för 1990-talets flygplansmotorer av bl.a. myndigheterna i Förenta staterna innebär jämfört med 1970-talets motortyper en ytterligare sänkning av ljudnivån med ca 50 96 och en reduktion av bränsleförbrukningen med ytterligare ca 20 96. Bakom besluten om skärpta normer för flygbulleremission i Förenta staterna och de förväntade internationella regelskärpningarna ligger vetskapen om att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att dämpa flygbullret. Tre europeiska flygplanstillverkare har oberoende av varandra bedömt att det finns en marknad för mellan 1000 och 2000 flygplan av den storlek som Linjeflyg behöver i början av 1980-talet. De tre största europeiska flygplansindustrierna har var för sig studerat fem flygplanstyper av den storlek som är aktuell för Linjeflyg. Tillverkningsbeslut förväntas inom en snar framtid. Efter beslut krävs ca tre år innan det första flygplanet kan levereras. Fattas beslut vid årsskiftet 1977-1978 innebär det att man redan år 1981 kan leverera de första flygplanen. Som jag nämnde tidigare har det schweiziska flygbolaget Swissair i - Nr 52 november i år tecknat kontrakt med en amerikansk flygplanstillverkare —- McDonnell Douglas - om inköp av ett stort antal flygplan av typ DC 9-80 för leverans i april 1980. Den nya versionen av DC-9 har en kapacitet av 135 passagerare i Swissairs version och kommer att utrustas med en = Flygplatsfrågan i nyutvecklad version av Pratt & Withneys jetmotor JT8D. Flygplanet — Stockholmsregiokommer enligt kontraktsvillkoren att med marginal uppfylla de nyligen — nen utfärdade bullernormerna i Förenta staterna och kommer således att vara minst 4-8 dB tystare om man jämför med kraven från år 1969 och de internationella kraven från år 1971. Ett av de avgörande motiven för Swissairs beslut att ersätta tidigare versioner av DC-9 med en vidareutvecklad flygplanstyp är de klagomål beträffande buller som framförts från befolkningen kring Klotens flygplats i Zärich. Swissairs inköp av DC-9-80 är eft exempel på att man redan i dag kan anskaffa flygplan som är tystare än Fokker F-28. Med ledning av de mycket omfattande undersökningar som jag låtit genomföra kan alltså konstateras att man kan räkna med att en eller flera flygplanstyper av den storleksklass som skulle passa Linjeflygs behov kommer att finnas tillgängliga mellan 1981 och 1983. När jag i propositionen angett att man kan räkna med att dessa flygplanstyper är 7—10 dB tystare, bör man hålla i minnet att detta upplevelsemässigt innebär en halvering av ljudnivån, om man jämför med Fokker F-28. Angivna ljudnivåer baseras på mätresultat från ett flertal av de aktuella motoralternativen, av vilka några f.n. provflygs och testkörs. Herr talman! När jag redovisat min uppfattning om flygmaterielut vecklingen har jag grundat denna på uttalanden och utfästelser från så gott som hela västvärldens flygexpertis. Det är alltså inte någon förhoppning som jag gett uttryck för utan en seriös bedömning av den verklighet som vi redan har flera exempel på och en därpå grundad bedömning av vad som kan förväntas på området inom en nära framtid. Att antyda att dessa bedömningar inte skulle vara verklighetsförankrade är ett uttryck för att det inte spelar någon roll vilka fakta som framläggs. Man skulle nästan kunna tro att reservanterna antingen på förhand har bestämt sig för att inte tro på uppgifterna eller givit upp varje förhoppning om vidare teknisk utveckling, i tro att dagens situation markerar en definitiv slutpunkt. Reservanterna i trafikutskottet har, med hänvisning till att det från planeringsoch personalsynpunkt är nödvändigt att skapa fasta planeringsförutsättningar och eliminera de betydande olägenheterna av att hålla flygplatsfrågan öppen under lång tid, förordat ett beslut som innebär att Linjeflyg inte skall återvända till Bromma. Det är naturligtvis lovvärt att man nu vill undanröja den osäkerhet som den förra regeringen tillskapade genom uttalanden år 1972 om att flygtrafiken på Bromma bör upphöra senast vid utgången av år 1978 utan att därefter fullfölja detta uttalande med ett förslag till riksdagen. Om man år 1974, när ULF-utredningen var remissbehandlad, hade fö 125 reslagit riksdagen en permanent lösning på Linjeflygs lokalisering, hade man nu kunnat undvika att överföra bolagets trafik till provisoriska anläggningar på Arlanda. Samtidigt hade luftfartsverket sparat minst 43 milj.kr. Jag vill framhålla att den handlingslinje som regeringen föreslagit och som trafikutskottets majoritet har biträtt inte på något sätt kommer att förlänga osäkerheten. Linjeflyg måste ju under alla omständigheter vistas i ett provisorium under en övergångsperiod. Uppdraget åt luftfartsverket att utarbeta en dispositionsplan och ett utbyggnadsprogram för både Arlanda och Bromma kan bedrivas under den tid som överläggningarna mellan staten och Stockholms kommun och landsting pågår. När överläggningarna är avslutade, kommer man alltså att kunna påbörja en utbyggnad av en permanent lösning, som kan stå klar lika snart som om vi nu endast börjat att planera en permanent inrikesterminal på Arlanda. Den av regeringen och utskottsmajoriteten förordade handlingslinjen kommer alltså i princip inte att förlänga osäkerheten, vilket bör jämföras med de dryga fem år som nu har förflutit sedan den socialdemokratiska regeringen uttalade sig för att lägga ned Bromma, men inte beslöt det. Reservanterna föreslår avslutningsvis att luftfartsverkets engagemang när det gäller Bromma skall upphöra och att detta skall bli föremål för överläggningar. Om detta är bara att säga att några överläggningar inte behövs för att säga upp det gällande markavtalet mellan staten och kommunen. I debatten om Bromma flygplats har hittills inte ägnats någon uppmärksamhet åt vilka konsekvenser som en nedläggning av flygplatsen skulle få för de människor som arbetar på flygplatsen. Motståndarna till fortsatt flygtrafik på Bromma har tidigare inte med ett ord berört hur en nedläggning av flygplatsen skulle påverka sysselsättningsoch boendeförhållandena för de människor som för sin utkomst är beroende av flygverksamheten på Bromma. Detta finner jag synnerligen anmärkningsvärt. Det är därför angeläget att nu ta upp frågan om framtiden för de anställda på Bromma flygplats. Det antal människor som direkt skulle beröras av en nedläggning av Bromma uppgår till ca 1400. Av dessa är knappt 900 anställda vid Linjeflyg. Inom allmänflyget berörs 280 personer. Antalet statligt anställda inom flygplatsens driftfunktioner uppgår till 180 personer. Därtill kommer ett femtiotal personer, som är anställda inom bl.a. drivmedelsoch speditionsföretag. Med ledning av den diskussion som förts om det stora värdet av att använda flygplatsområdet för andra ändamål kan man befara att en nedläggning av flygplatsen också skulle påverka arbetsförhållandena för de anställda vid SAS verksamheter på Bromma, som bl.a. omfattar huvudkontor och motorprovningsanläggning vid Lintaverken. Det totala antalet anställda vid SAS anläggningar på Bromma uppgår till ungefär 2000 personer. Det rör sig alltså om sammanlagt närmare 3 400 personer, som kan få ändrade arbetsförhållanden. Räknar man även med berörda familje medlemmar, torde antalet människor som direkt eller indirekt är beroende — Nr 52 av flygverksamheten på Bromma uppgå till 8 000 personer. Dessa människor har under lång tid anpassat sina bostadsförhållanden och övriga sociala villkor till arbetsplatsens belägenhet, dvs. just till det faktum att flygplatsen ligger i Bromma. Flygplatsfrågan i Herr talman! Enligt länsstyrelsens beräkningar skulle en sänkning av = Stockholmsregioljudnivån från flygtrafiken med ca 10 dB — vilket är en fullt realistisk nen målsättning — innebära att endast 700-1 100 personer skulle uppleva flygtrafiken som störande, om man utgår från trafikbullerutredningens bedömningar. Detta antal, som f.ö. är nästan exakt lika stort som om man flyttar Fokkertrafiken till Arlanda, bör jämföras med de ungefär 8000 människor som direkt eller indirekt skulle beröras vid en nedläggning av flygplatsen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om att bevara Bromma flygplats för endast allmänflyg och samtidigt avstå från att binda sig för en alternativ användning av flygplatsen i syfte att tillgodose behovet av handlingsfrihet när det gäller en andra storflygplats i Stockholmsområdet. Detta kommer att bli en mycket dyrköpt handlingsfrihet. Det är framför allt tre faktorer som jag i denna fråga vill fästa uppmärksamheten på. För det första kommer det vid ett utnyttjande av Bromma för endast allmänflyg att krävas investeringar på totalt ca 80 milj.kr. Driftunderskottet kan beräknas till 4-5 milj.kr. per år. För det andra krävs att man redan om några år har färdigställt en utbyggnad av Arlanda som i en första etapp kommer att kräva investeringar på minst 500 milj.kr. Senare tillkommer kostnaderna för en ytterligare bana vid Arlanda samt betydande väginvesteringar. För det tredje kommer markområdet vid Bromma att vara outnyttjat eller användas för endast allmänflyg. Om endast allmänflyget skall använda Bromma i framtiden så erfordras ca 120 hektar av det totalt ca 270 hektar stora flygplatsområdet. Ungefär 150 hektar kommer således att vara outnyttjade under en 20-årsperiod. Dessutom föreslås att allmänflygets framtida lokalisering skall utredas ytterligare. Denna fråga är emellertid alldeles nyligen utredd. Mot denna bakgrund kan man rimligen inte motsätta sig att staten tar upp överläggningar med kommunen och landstinget i syfte att nå ett ekonomiskt och rationellt utnyttjande av Bromma så snart som möjligt. En förutsättning för överläggningarna är ju att trafik på Bromma inte skall innebära sanitär olägenhet för de närboende. Herr talman! Jag vill avslutningsvis vädja till kammarens ledamöter att inför voteringen senare i dag, utöver vad jag tidigare anfört, begrunda följande konstaterande. Eftersom Bromma måste behållas för viss trafik under åtminstone en övergångstid på ca fem år — härom råder inga delade meningar — är det väl rimligt att staten tar upp överläggningar med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting i syfte att uppnå ett för alla parter bästa möjliga utnyttjande av flygplatsen. Det är innebörden av regeringens proposition.

Nr 52 Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid en sak, men låt mig först göra ett försök till ett allmänt omdöme om det som kommunikationsministern Bo Turesson sade i sitt långa anförande. Det som präglade = anförandet och som jag tyckte var typiskt för innehållet i det var en = Flygplatsfrågan i rad av förhoppningar. Man hoppas att allting skall kunna gå bra och = Stockholmsregiofungera på sätt som föreslås i propositionen och som den borgerliga ut — nen skottsmajoriteten har förordat. Bo Turesson anklagade reservanterna för att de hade ytterst litet konkret att komma med i vissa avseenden. Jag skulle kunna säga precis samma sak till honom: sedan jag läst propositionen och efter att ha tagit del av kommunikationsministerns anförande tycker jag att där finns ytterst litet konkret men väldigt mycket lösa resonemang och förhoppningar kring hela den här frågan. Bo Turesson säger att frågan om Bromma flygplats inte kan vara en ren miljöfråga. Jag har inte hört att någon här i debatten har påstått detta. Jag vet inte varför Bo Turesson har så starkt betonat det. Jag sade att det avgörande inte kan få vara om flygpassagerarna får 15-20 minuters kortare resväg eller ej, och jag sade att de restriktioner som miljöaspekterna föranleder måste vara av avgörande betydelse. Det är detta som skiljer reservanterna och mig å ena sidan och kommunikationsministern å den andra. Kommunikationsministern är tydligen inte beredd att tillmäta miljöaspekterna den avgörande betydelsen. Det är inte bara så att han anser att detta inte kan vara en ren miljöfråga, utan han vägrar också att tillmäta miljöfrågorna den avgörande betydelse som jag menar att man måste tillmäta dem. Vi vet alla att miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm alltsedan 1960 vid många tillfällen motarbetat jetflyget på Bromma och gjort vad den kunnat för att få bort det. Det har varit enhälliga ställningstaganden av miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm. Likaså har en majoritet av de politiska partiernas representanter i Stockholms kommunfullmäktige, i Stockholms läns landsting och här i riksdagen tidigare klart uttalat sig för en flyttning av flyget från Bromma.

Herr talman! Sven Mellqvist klagade på min, som han sade, långa utläggning, där jag skulle ha refererat till en mängd utredningar som gjorts i både Europa och Förenta staterna rörande den tekniska utvecklingen av flygplan. Ja, det är sant att en lång utredning gjordes och att det kanske var en lång beskrivning av den som presterades, men detta, Sven Mellqvist, var för att vi skulle förvärva ett vederhäftigt kunnande på området — för att vi skulle slippa tro så mycket och i stället veta så mycket mera. Sven Mellqvist sade också att det saknas bedömningar i både propositionen och mitt anförande av möjligheterna att nå en överenskommelse med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting i mark 129 frågan. Ja, det är riktigt att vi inte har presterat några sådana bedömningar. Vi vill nämligen tala sakligt om de här tingen, när vi vet någonting om dem, men vi vill inte spekulera i dem. En annan sak är naturligtvis att jag tror på förnuftet, även hos Stockholmskommunens politiker. Det var en sak till som Sven Mellqvist berörde. Han kunde inte riktigt förstå att jag blev chockad när jag såg de argument som reservanterna anfört. Det är tråkigt att Sven Mellqvist inte fattar vidden av den brist i reservanternas argumentering som består i att de inte fått klart för sig att Stockholmsregionen behöver två trafikflygplatser. I annat fall måste vi ju minska trafikflyget i Stockholmsregionen. Vill herr Sven Mellqvist ta ansvaret för detta? Det vill inte regeringen. Tore Claeson påstod att jag vägrade att tillmäta miljöfrågorna en avgörande betydelse. Då har väl Tore Claeson hört på dåligt? Men det kan ju vara förklarligt efter alla kvällars och nätters arbete här i riksdagen att man slumrar till ibland. Jag sade vid åtminstone två tillfällen i mitt anförande att ”en förutsättning för trafik på Bromma är att den inte skall innebära sanitär olägenhet för närboende” — nu läser jag ordagrant ur mitt manuskript, och det hoppas jag att jag gjorde också när jag framförde det nyss. Men jag sade också att det inte är kommunikationsministern eller regeringen som avgör vad som är en sanitär olägenhet, utan det gör miljöoch hälsovårdsnämnden i kommunen. Det beslut som denna nämnd har fattat — vilket innebär att man konstaterat att det f. n. är en sanitär olägenhet där — gäller trafik med flygplanet Fokker F-28 i dess nuvarande version.
Herr talman! Det är konstaterat att jetflyget faktiskt är förenat med sanitär olägenhet för de boende. Om man drar ut konsekvenserna av vad kommunikationsministern säger skulle det alltså vara helt klart att flyget skulle bort från Bromma flygplats. Det är riktigt som kommunikationsministern säger att de bestämda uttalandena om sanitär olägenhet hänger samman med den här flygplanstypen. Men det förändrar inte det förhållandet att samma problem kommer att dyka upp på nytt, om linjeflygtrafiken skall komma tillbaka till Bromma igen. Vi vet i dag alldeles för litet om de konkreta möjligheterna att lösa de bullerproblem som faktiskt innebär sanitära olägenheter för de kringboende, för att man skall kunna fatta ett sådant beslut i Brommafrågan som utskottsmajoriteten i dag vill göra.

Herr talman! Herr Tore Claeson säger att samma problem av sanitär art dyker upp på Bromma om linjeflygtrafik kommer tillbaka, och jag antar att han menade i vilken form som helst, med vilka plan som helst, med hur tysta plan som helst. Ja, det är inte mycket idé att resonera med en företrädare för en sådan uppfattning. Jag kan bara konstatera att Tore Claeson företräder en otroligt statisk syn och inte har någon tro på utveckling. Sven Mellqvist säger till sist att det inte är mycket idé att fortsätta debatten längre, för den leder inte till någonting. Nej, det tror jag — att en debatt inte leder till någonting om man, som Sven Mellqvist gör, i ett par avseenden lägger ord i min mun som jag aldrig har sagt. När sade jag att den gamla regeringen inte gjort ett dugg? Jag sade att den gamla regeringen inte fattat något beslut om Brommas nedläggning. Det var det enda som kan användas som uttryck för kritik. Vad har det med den här saken att göra att Arlanda och Sturup byggdes? Det hör ju inte hit. Frågan är om det har blivit någon onödig fördröjning eller någon onödig tid av ovisshet på grund av åtgärder eller brist på åtgärder från den gamla eller den nuvarande regeringen. När sade jag, Sven Mellqvist, i det anförande som jag höll nyss, att ”vi kan skaffa fram pengar”? Detta har jag inte sagt ett ljud om i det 131 anförandet. Vi får ägna oss åt litet forskning i det blivande protokollet; jag har lämnat mitt manuskript till stenograferna. Men jag försäkrar ännu en gång att jag delar Sven Mellqvists uppfattning att på sådana här premisser — när man lägger helt andra ord i motpartens mun än han någonsin har sagt — är det inte mycket idé att diskutera.

Herr talman! Jag är något förvånad över vår käre kommunikationsminister. Man känner inte igen något av de vänliga och försiktiga tongångarna i propositionen — de verkade både trevande och osäkra. Det har tydligen hänt någonting sedan propositionen framlades, för nu är det väldigt tvärsäkert att det inte finns något annat än Bromma att resonera om. En konsekvens av den inställningen måste väl vara att det är helt onödigt att utreda alternativet Arlanda med fullständig disposition och byggnadsplan för Linjeflyg. Det verkar som om han är rädd för vår reservation eftersom han så energiskt argumenterat mot den. Men kanhända det finns anledning till detta. Jag hoppas att få tillfälle om en stund att kommentera de invändningar han hade mot vår reservation. Jag vill bara först säga, vilket också har framgått av Sven Mellqvists och Bo Turessons anföranden, att flygplatsfrågan i Stockholmsregionen är ingen ny fråga. Den har varit föremål för en rad olika utredningar och förslag, men det behöver jag inte gå närmare in på. Även riksdagen har vid flera tillfällen diskuterat frågan. En utflyttning av LIN:s verksamhet till Arlanda måste av flygsäkerhetsskäl ske så snart som möjligt — det är vi väl överens om. Därför har luftfartsverket planerat och projekterat för detta med sikte på en överflyttning den 1 januari 1979. Länsstyrelsen har också förbjudit LIN att från detta datum trafikera Bromma flygplats med sina Fokker F 28-plan. Den nya flygplatsutredningen, BRU, vars resultat ligger till grund för den proposition vi nu behandlar, fick till uppgift av den borgerliga regeringen, som kommunikationsministern har sagt här, att skyndsamt klarlägga förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Utredningsmannen har, förefaller det mig, känt sig pressad att för regeringen presentera ett godtagbart alternativ för fortsatt användning av Bromma som inrikesflygplats. Från början trodde väl alla att man utan alltför stora ombyggnader och kostnader skulle kunna inom det nuvarande området använda Bromma för detta ändamål. När luftfartsinspektionen kom fram till att detta från säkerhetssynpunkt var helt omöjligt ändrades förutsättningarna så att även en utökning av flygplatsområdet med flyttning av Bällstavägen, slopande av tvärbanan m.m. kunde tänkas. Men luftfartsinspektionen Nr 52 konstaterade trots detta nya läge att mycket omfattande åtgärder be Torsdagen den träffande banan, stråket, taxibanor och hinderförhållandena erfordrades 15 december 1977 för att flygplatsen i huvudsak skulle kunna uppfylla normerna för en Lo modern flygplats i banklass II. Oaktat detta, sade inspektionen, kan nor = Flygplatsfrågan i merna inte helt uppfyllas. De åtgärder som behövs är liktydiga med en = Stockholmsregiohelt ny flygplats. nen Utredningsmannen har enligt min mening tagit ganska lätt på bullerproblemen. Det kanske kan förklaras av att han arbetat under stor tidspress. Han har också överskattat kostnaderna för övriga alternativ och tämligen lättvindigt avfärdat Arlanda som ett huvudalternativ till Bromma som inrikesflygplats i framtiden. För alla andra bedömare har det ändå stått klart att valet måste stå mellan Bromma och Arlanda. Luftfartsverket har dessutom i sitt remissvar kommit fram till att utredningen har räknat med för höga kostnader i Arlandaalternativet och för låga kostnader i Brommaalternativet. Jag skall återkomma till det sedan. BRU anser att Bromma har så stora fördelar att det är värt att satsa på som bas för huvuddelen av det svenska inrikesflyget. De åtgärder som behöver vidtas för detta är dock mycket omfattande, tillägger försiktigtvis utredningsmannen. Departementschefen säger i propositionen att det är önskvärt att Bromma flygplats även på sikt bibehålls för kombinerat inrikesoch allmänflyg. Men som jag sade i början verkar inte kommunikationsministern helt övertygad om detta. Han konstaterar att viss osäkerhet råder i fråga om den på grundval av trafikprognoserna bedömda utbyggnadstakten på Arlanda och han nöjer sig i stort i propositionen med en redovisning av utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter. I det kortsiktiga perspektivet framhålls i propositionen att åtgärder bör vidtas för en överföring av inrikesflygtrafiken med F-28 till Arlanda den 1 januari 1979. Nu önskar man för den skull rusta upp den gamla utrikeshallen. Departementschefen anser att det finns förutsättningar för LIN att efter ungefär ett år — från 1979 räknat, antar jag — återflytta till Bromma om man bara ser det från byggnadstekniska och säkerhetsmässiga synpunkter. Bo Turesson anser väl helt enkelt att det inte är möjligt att på så kort tid flytta tillbaka, utan det är bara ett löst antagande. Jag kan emellertid hålla med statsrådet om flygets stora betydelse. Vi har här samma uppfattning, nämligen att flygplatsfrågan i Stockholmsregionen på längre sikt är en fråga av nationellt intresse och att lokala miljömässiga skäl väger tungt härvidlag. Till skillnad från BRU kom också statsrådet fram till — och det tycker jag är bra — att det för den permanenta lösningen i vad gäller inrikesflyget endast finns alternativen Bromma och Arlanda. Statsrådet kom också in på olika ekonomiska jämförelser som han inte tagit upp i propositionen. Man kan givetvis göra sådana jämförelser på olika sätt, men man måste se frågorna i det längre perspektivet. Om 133 man belastar det ena alternativet med en sak, så måste den återkomma på det andra för att det skall bli jämvikt. Jag vill framhålla att luftfartsverket har visat att Arlandaalternativet från statens synpunkt är ekonomiskt likvärdigt med Brommaalternativet. Gullnäsutredningen har räknat med för låga siffror när det gäller Bromma. Man har t.ex. överskattat de befintliga elektriska anläggningarnas användbarhet. Det tillkommer också ökade kostnader för plattformar, och man måste dessutom bygga ett parkeringshus eftersom parkeringsutrymmet skulle komma att bli mindre än vad utredningen räknat med. Beträffande Arlandaalternativet noterar luftfartsverket att utredningen inte redovisar de belopp som för Arlanda tagits fram i luftfartsverkets utredning Arlanda 80. Det gäller bl.a. investeringar i tredje banan, som belastas för högt om man här enbart räknar med inrikesflyget —- och det är ju ändå den jämförelsen man skall göra. Likaså är jämförelseberäkningen beträffande SAS permanenta terminal enligt luftfartsverket felaktig. Från verkets sida kom man fram till att kostnadsramarna för Bromma blir ca 175 milj.kr. högre än vad utredningen räknat med, och för Arlanda blir kostnaden i stället 119 milj.kr. lägre. Man kan givetvis anlägga många andra aspekter på kostnadsfrågorna. Förlägger man all trafik till Arlanda får man genom en större kapacitet en hel del stordriftsfördelar för restaurangnäring, catering, reklam, biluthyrning, försäljning och mycket annat. Därtill kommer att det blir lägre driftkostnader för luftfartsverket på Arlanda — det bör man inte heller glömma bort. Jag vill slutligen ta upp ytterligare en sak när det gäller kostnadsfrågorna som inte har nämnts här tidigare. Om man förlägger inrikesflyget till Bromma måste man redan omkring år 1985 flytta ut delar av allmänflyget. Kostnaderna för detta måste också tas med i beräkningen. Jag vill instämma med Sven Mellqvist i att det är inte möjligt att i dag fatta ett beslut om återflyttning till Bromma. Det har vi också framfört i vår gruppmotion som så illa har kritiserats av kommunikationsministern. När det gäller kapaciteten vill jag hålla med statsrådet om att det behövs två flygplatser inom Stockholmsområdet: Arlanda för inrikesflyg, utrikesflyg och charter samt Bromma —- om nu de kommunala myndigheterna går med på det — för allmänflyg. Skulle Stockholms kommun gå emot fortsatt användning av Bromma för allmänflyg, då måste man försöka lösa den frågan gemensamt. För min del tycker jag emellertid att Bromma mycket väl kan användas för allmänflyget i många år framåt. Arlanda har med tillkomsten av en tredje bana kapacitet fram till omkring år 2020. Det är en tidrymd på 40 år, och jag tror inte att vi i dag behöver planera för längre tid. Möjligen är det riktigt att försöka göra vissa markreservationer för att gardera sig för framtiden, och i det sammanhanget har man ju nämnt alternativet Tullinge/Getaren. Har man inget annat alternativ måste man ta det. Om man skall tro på prognoserna — om inte de ekonomiska utsikterna förvärras än mer — kommer flyget att utvecklas, och då måste det bli ännu en flygplats för det tunga — Nr 52 flyget. Men det behöver vi som sagt inte ta ställning till i dag — det Torsdagen den ligger långt fram i tiden. 15 december 1977 En återflyttning kräver omfattande åtgärder på Bromma. En förut sättning för en återflyttning är att man kommer överens med de kom = Flygplatsfrågan i munala myndigheterna. Innan man går in i förhandlingar med kom = Stockholmsregiomunen är det en viktig sak som måste klargöras. Det vore bra om komnen munikationsministern ville tala om hur han tänker sig den saken — jag har inte fått något riktigt grepp om det. Kommunikationsministern talade om de tystare plan som skall komma; det gjorde Rolf Clarkson tidigare också. Jag vill då hänvisa till vad reservanten, fru Segerström, i den speciella tekniska utredningen säger. Jag antar att kommunikationsministern inte ifrågasätter hennes faktiska uppgifter. Det är oklart vilka plan som kommer att finnas och vilka av de här tystare planen som kommer att bli lämpliga för Linjeflyg. Jag tror säkert att det kommer tystare plan, men frågan är när de kommer. Jag tror för min del att det dröjer ganska länge, eftersom man i dag inte en gång har dem på ritbordet, som Sven Mellqvist uttryckte det. Därför torde det dröja innan de kommer i serietillverkning och kan bli ekonomiskt fördelaktiga för Linjeflyg. Det trettonde och sista Fokkerplanet har ännu inte levererats, och man kan ju inte avveckla dem direkt när man har fått dem. Från LIN:s sida har man sagt att det är möjligt att man successivt kan byta ut två plan per år. Man måste också hinna med att utbilda på det nya planet. Det torde då dröja åtskilliga år innan man har bytt ut hela F-28-flottan. Det kan ta bortåt 10 år, pessimistiskt räknat. Är det då regeringens och kommunikationsministerns avsikt att så snart som möjligt flytta tillbaka F-28 till Bromma? Det måste ju bli konsekvenserna av hela resonemanget. LIN har sagt att man inte alls vill dela upp trafiken på Arlanda och Bromma. Då måste man såvitt jag kan förstå ganska snart flytta tillbaka Fokkern, om vi i dag beslutar att Bromma skall användas. Hur ställer sig hälsovårdsnämnden i Stockholm till framtidsutsikterna att under åtskilliga år ännu få dras med buller och elände? Det vore bra om vi kunde få klarhet i det. I varje fall måste statsrådet klarlägga det inför de kommande förhandlingarna med Stockholms kommun. Vi säger i vår motion att oklarheten om inrikestrafikens förläggning under 1980-talet innebär nackdelar. Jag har nämnt någon av dem. Genom att det dröjer så länge innan man kan fatta beslut om detta, vore det bäst för alla parter om man nu klart sade ifrån att Bromma inte längre är aktuellt för inrikesflyget. Jag tror att ett sådant besked vore värdefullt. Det är klart att det kan bli svårigheter för personalen, och dem måste man lösa på bästa sätt. De anställda måste beredas arbete på Arlanda. Men märk väl att de under flera år i alla fall måste åka till Arlanda och arbeta, så det blir inte någonting som kommer abrupt utan de vänjer sig. 135 För Sigtuna kommun och flygbolaget måste det vara fördelaktigt att veta hur lång tid personalen blir kvar på Arlanda. Blir det tre år, eller blir det permanent? Om man från början vet att personalen kommer att bli kvar på Arlanda måste det vara lättare att lösa problemen. Det kommer att underlätta den kommande behandlingen mycket. Jag tycker inte att vi skall bygga ett beslut i dag på lösa antaganden —- tro och hopp, som Sven Mellqvist sade. Därför anser jag det vara bäst om vi säger att inrikesflyget skall ligga på Arlanda i fortsättningen. Vi befinner oss i riksdagens julrush, därför skall jag nu avstå från ytterligare argumentering. Jag vill emellertid yrka bifall till reservationen av Sven Mellqvist m.fl. Det innebär bifall till motionerna från socialdemokraterna och folkpartiet och ett godkännande i stora delar av tankegångar i centeroch vpk-motionerna. Ett bifall till reservationen betyder att Brommafrågan äntligen får ett slut och att berörda parter vet efter vilka riktlinjer de skall planera.
Herr talman! Det märks att Nils Hjorth är ledamot av luftfartsverkets styrelse; han känner sig tydligen betydligt mer pressad av verkligheten än Sven Mellqvist gjorde. Jag vill kraftigt protestera mot att Nils Hjorth hävdade att landets justitiekansler skulle ha varit pressad och manipulerad av regeringen när han gjorde sin utredning. Såvitt är mig bekant är sanningen den att Gullnäs inte förrän i slutskedet av sin utredning bestämde sig för vilket yttrande han skulle avge i frågan. Då hade han noggrant undersökt alla auspicier för flygplatsbehovet i Stockholmsregionen. Jag tycker inte det var trevligt att Nils Hjorth gjorde detta angrepp. Nils Hjorth medger nu äntligen att det behövs två flygplatser i Stockholmsregionen. Om han inte vill göra Bromma flygplats till en dyrbar allmänflygplats erkänner han därmed också att Bromma behövs för flygutvecklingen i Stockholmsregionen. Jag förstår inte heller den skepsis som man från socialdemokratiskt håll ger till känna när det gäller tron på den tekniska utvecklingen. Faktum är att för några veckor sedan landade och startade ett flygplan kallat Air Bus, vars passagerarkapacitet är tre fyra gånger så stor och som är tre gånger så tungt som Fokker F-28 som i dag används på Bromma men är tystare än F-28. Är det då orimligt att tänka sig att med den prototyp som alltså redan finns skall det kunna framställas mindre plan på mycket kort tid?

Herr talman! Låt mig med några ord försöka kommentera en del av Nils Hjorths anförande. Han sade först att det skulle vara billigare att ha all flygtrafik på Arlanda, och han anförde olika skäl för det. Det kan väl tänkas, även om stordrift inte alltid är det rationellaste eller ger den bästa servicen, men det skall vi inte diskutera nu. Det tråkiga är emellertid att allt inte får... Nr 52 plats på Arlanda — det är till fullo bevisat — och därför måste vi ha Torsdagen den två flygplatser i Stockholmsregionen. Det sade också Nils Hjorth i nästa 15 december 1977 andedrag, och det gladde mig verkligen att vi är helt överens på den = punkten. Flygplatsfrågan i Nils Hjorth konstaterade då att de två flygplatser som vi har och åt — Stockholmsregiominstone för överskådlig tid skall ha i Stockholmsregionen är Arlanda — nen och Bromma. Gör man det konstaterandet, måste man också acceptera vad vi har sagt i propositionen och vad utskottsmajoriteten håller med om, att man måste ta upp förhandlingar mellan staten å ena sidan och Stockholms kommun och Stockholms läns landsting å andra sidan. Jag antar att Nils Hjorth också drar den slutsatsen. Då har jag svårt att förstå hur Nils Hjorth skall kunna rösta på reservationen. Har Nils Hjorth den uppfattningen som jag nu logiskt har resonerat mig fram till att han måste ha, då måste Nils Hjorth också rösta på utskottets förslag. Det gläder mig mycket. Sedan kommer vi till frågan om vilka erfarenheter och kunskaper som utredaren och hans medarbetare har kunnat skaffa sig och förmedlat till oss. Då skall vi ha klart för oss att de fördjupade studierna av utredningsmannen tillsammans med hans medarbetare och ordföranden i Stockholms kommuns miljöoch hälsovårdsnämnd gjordes efter det att Brommautredningen presenterades. Den kan alltså inte finnas med i det sammanhanget. Nils Hjorth hoppades att jag inte ifrågasatte att den uppfattning som ordföranden i Stockholms miljöoch hälsovårdsnämnd givit uttryck åt var vederhäftig. Nej, naturligtvis inte: det är hennes uppfattning, och jag kan inte på minsta sätt bestrida att hon har den. Men mot den står ju uppfattningen hos de fyra andra ledamöterna i den här gruppen — vederhäftiga och kloka människor, som såg precis samma saker som fru Ingrid Segerström men drog andra slutsatser, vilket de har rätt att göra. Jag har bara konstaterat att de är fyra och hon ensam. Jag fäster mig mer vid deras bedömning än hennes, och jag har rätt att göra det. Men jag bestrider inte att hon har den uppfattning hon har och att hennes uppfattning är ärligt grundad — det är självklart. Jag övergår sedan till frågan om hur fort Linjeflyg kan byta ut flygplansflottan när man skall återvända till Bromma med andra plan. Linjeflyg bearbetar frågan, och ledningen har sagt att man är beredd att presentera en plan för utbyte av flygplansflottan. Det är klart att ett byte till tystare plan som inte medför sanitära olägenheter är en förutsättning för återflyttningen till Bromma.
Herr talman! Jag vill först till Rolf Clarkson säga: Jag hade uppfattningen att utredningsman Gullnäs var pressad av regeringen att få fram ett acceptabelt alternativ. Det stöder jag på att Gullnäs i slutomgången avfärdade Arlanda som motalternativ till Bromma — och det tycker jag 137 egentligen är fantastiskt. Han måste alltså avfärda det i ett tidigare skede för att få bort det ur slutbedömningen. Kommunikationsministern säger att jag måste rösta med utskottet. Det skall jag naturligtvis inte göra, och det tror säkert inte statsrådet heller. Jag anser att allmänflyget är en kommunal uppgift, och det måste bli förhandlingar mellan Stockholms kommun och luftfartsverket eller regeringen. För min egen del anser jag att Bromma under många år mycket väl kan användas för allmänflyget — för hur lång tid får bli en kommunal bedömningsfråga. Och sedan dröjer det länge innan vi behöver ytterligare flygfält i det här området. Det är min bestämda uppfattning att det är helt uteslutet att flytta ut allt allmänflyg till Arlanda, och där tror jag vi är överens. Beträffande de olika planen och vad fru Segerström anser: Jag frågade kommunikationsministern om han ifrågasatte de faktiska uppgifter som hon lämnade.

Hon säger vidare: ”I rapporten tillmäts endast tre eller eventuellt fyra projekt av de åtta studerade någon betydelse som alternativ till Fokker F-28 på Bromma.” Det finns alltså några mycket tysta plan. Men det är kanske ekonomiskt fördelaktigare att ta andra mera bullrande plan, och då blir läget besvärligare igen.

Herr talman! Brommautredningen, som enligt direktiven hade att fylla tomrummet i underlaget för ett beslut om Bromma flygplats framtid, har på ett föredömligt sätt kompletterat tidigare utredningar. Utredningen har trots den korta utredningstiden belyst Brommas möjlighet att tjäna som trafikflygplats och därtill även satt in Bromma i ett större perspektiv, nämligen frågan var Stockholmsregionens inrikesflygplatser bör lokaliseras. Jag vill gärna understryka att flygplatsfrågan i Stockholmsregionen inte är endast ett lokalt spörsmål utan också en fråga av nationell betydelse och därför bör bedömas som synnerligen viktig, vilket även trafikutskottet framhåller i sitt betänkande. Brommautredningen, liksom tidigare ULF-utredningen, har kommit fram till att för det reguljära inrikesflyget finns endast tre platser inom Stockholmsregionen att välja på, nämligen Bromma, Arlanda och Tullinge/Getaren. Från olika instanser framhålls flygets betydelse i det totala transportsystemet och för samhällsutvecklingen i stort. Vårt geografiska läge kräver ett utrikesflyg, som medför god kontakt mellan svenskt näringsliv och omvärlden. Men även inom landet krävs ett väl fungerande inrikesflyg. Detta framgår klart av den snabba utveckling som skett de senaste 15 åren beträffande utbyggnaden av inrikesflygnätet. starteller målpunkt förlagd till Bromma eller Arlanda. Med hänsyn till Nr 52 den stora tyngd som Stockholmsregionen följaktligen har i inrikesflyg Torsdagen den nätet måste det vara av största betydelse att flygplatsfrågorna i regionen = 15 december 1977 löses på ett för hela landet tillfredsställande sätt. Vidare måste vidflygs — platslösningen beaktas, som trafikutskottet framhåller, kravet att inri — Flygplatsfrågan i kesflygresor skall förenas med rimliga markresetider för att inte den tids — Stockholmsregiovinst som själva flygningen ger skall förloras. nen Bromma är i detta sammanhang det bästa tänkbara alternativet, vilket bör vara en stark motivering för dess bibehållande. Utredningen framhåller även Brommaflygplatsen som den bästa i Stockholmsregionen ur flygväderlekssynpunkt. Vid den framtida flygplatsplaneringen följer propositionen utredningens bedömning, nämligen behovet av två flygplatser för det tunga flyget inom regionen. Med en något lugnare utvecklingstakt i flygtrafikökningen framöver än den under senare år skulle den samlade kapaciteten för Bromma och Arlanda flygplatser täcka behovet en bra bit in i framtiden. Vid bedömning av de ekonomiska investeringarna vid de olika alternativen Bromma, Arlanda och Tullinge/Getaren ger Brommaalternativet den bästa förräntningen. Därtill kommer också en betydande vinst i kortare marktransporter till Bromma jämfört med transporter till Arlanda. Marktransporterna för Brommas del ger därtill en bättre fördelning genom mer direkt förbindelse till och från flygplatsen. För Arlandas del förekommer ett betydande antal s.k. tvåstegsresor med övergång i Stockholms centrum. Ett viktigt inslag i diskussionen om Brommaflyget är miljökonsekvenserna. Frågan om bullret har dominerat debatten under senare år och även förekommit i dagens överläggning. Denna fråga har intagit en framträdande plats i utredningen, och förutsättningen för den framtida trafiken på Bromma är att bullret inte innebär sanitär olägenhet för närboende. Åtgärder mot bullret har föreslagits i utredningen, såsom bättre isolering av bostäder och i vissa fall inlösen av fastigheter, och kostnaderna för detta ingår i kalkylerna. Utredningen har också tagit upp frågan om vilka åtgärder som kan vidtas på flygplanen för att få till stånd en tystare gång. Därför har utredningen utfört särskilda studier hos olika flygplanstillverkare om flygmaterielutvecklingen och om olika tekniska möjligheter att reducera bullret vid källan, flygplanet. Flera remissyttranden hälsar med tillfredsställelse tystare plan; bullret vid start och landning kan vara störande även vid andra flygplatser. De internationella bullernormerna har i olika etapper anpassats till krav på mera tystgående plan, vilket under de senaste åren inneburit betydande bullerreduceringar. Arbetet med detta fortsätter och tillverkarna lovar betydande reduceringar i en snar framtid. Huvuddelen av remissvaren understryker bibehållande av Bromma flygplats för inrikesflyg som mycket betydelsefullt. Detta gäller särskilt med tanke på närflygplatserna, som väntas få en betydande nedgång 139 i trafiken och därmed sämre förräntning av sina anläggningar om Bromma försvinner som inrikesflygplats. Linjeflyg gör samma bedömning: en utflyttning till Arlanda innebär minskad trafik. Nils Hjorth sade att den proposition som nu behandlas var, om jag uppfattade honom rätt, något svävande. Men propositionen är ju en fortsättning på Brommautredningen, som en majoritet i luftfartsverkets styrelse har godtagit. Luftfartsverket är den myndighet som har den bästa insynen i dessa frågor, och jag förmodar att vi kan sätta stark tilltro till dess bedömningar. Nils Hjorth är en av dem som reserverat sig i verkets styrelse, men jag anser nog att majoritetens uttalande i detta fall väger tyngst. Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka den allmänna önskan och förväntan som finns att Bromma kan fortsätta som flygplats, och jag instämmer i propositionens förslag om att så skall ske för inrikesoch allmänflyg.

Herr talman! Alfred Håkansson tyckte att jag hade sagt något om att propositionen är svävande. Det är den väl. Den andas osäkerhet, liksom utredningarna om Bromma och inrikesflyget. Det var detta jag ville säga. Sedan säger Alfred Håkansson att luftfartsverket ändå yrkat bifall till propositionens förslag. Ja, men märk väl att man säger att bägge alternativen är ekonomiskt likvärdiga och lika fördelaktiga också ur andra synpunkter. Vad som vägt över till Brommas förmån är att man räknar med något lägre trafikantkostnader i Brommaalternativet. Det är den enda skillnaden, Alfred Håkansson. Gentemot detta har jag och Arne Lundberg reserverat oss i luftfartsverkets styrelse. Vi menar att ur många andra synpunkter — inte minst miljömässiga — är Arlanda att föredra. Lägger man en stor flygplats, som kommer att växa undan för undan när det gäller trafiken, i ett tätbefolkat område som Bromma, kommer man inte ifrån miljökonsekvenser, även om man om sju eller tio år fått tystare plan. I varje fall kommer tiotusentals människor att bli irriterade och störda, framför allt på sin fritid, av flyget.
Herr talman! Nils Hjorth var inne på de ekonomiska bedömningarna, där experterna har olika varianter. Jag går ut ifrån en mera långsiktig bedömning. Det har betonats kraftigt i utredningen och i propositionen att vi i en framtid behöver två flygplatser inom Stockholmsregionen. Då har man en bra grund i Bromma och Arlanda. Vi är helt överens om att om Bromma skall få fortsätta förutsätter detta att bullret minskas, så att det inte längre är att betrakta som sanitär Nr 52 olägenhet. När det gäller bullerproblemet är det helt naturligt att inte bara bullret från flygplanen är att bedöma som störande och som sanitär olägenhet. Vi har ju ett mycket starkt buller från marktrafiken.

Herr talman! Alfred Håkansson nämnde de ekonomiska fördelarna med Bromma, framför allt i den långsiktiga bedömningen. Men när det gäller den långsiktiga bedömningen är faktiskt Arlanda billigare genom att driftkostnaderna för luftfartsverket blir förmånligare. I det långa loppet är Arlanda ett bättre alternativ. När det gäller miljöfrågan råder det inget tvivel om att Arlanda är bättre än Bromma — det tror jag att även Alfred Håkansson kan hålla med mig om. Vidare tillkommer en del andra fördelar med en förläggning av inrikesflyget tillsammans med utrikesoch charterflyget. Man får ju då en samordning och slipper transfern, vilket måste vara en stor fördel för berörda passagerare. Slutligen slipper man också utredningskostnaderna för Bromma, och man slipper de dubbla flyttningskostnaderna för LIN, om man väljer att stanna kvar på Arlanda. Det är detta tillsammantaget som har gjort att jag tycker att Arlandaalternativet väger över för inrikesflyget i Storstockholmsregionen.
Herr talman! Ja, vi kan ha olika uppfattningar om hur vi skall matcha den här frågan. Nils Hjorth sade att det skulle bli lägre driftkostnader på Arlanda, men där är det ett faktum som vi inte skall glömma, nämligen kostnadsskillnaden när det gäller marktransporter. Den skillnaden är betydande, och det är utan tvivel fördelaktigt att ha det som nu. Nils Hjorth sade också att det skulle vara en fördel att ha hela inrikesflyget samlat på Arlanda. Men trots att Bromma i dag inte fungerar i full utsträckning har vi där ändå en mycket hög resandefrekvens, och det är ett bevis på att de resande är nöjda. Sedan är det också på det sättet att de närliggande flygplatserna kommer i kläm alldeles särskilt, om inte flygverksamheten på Bromma får fortsätta. Det skall vi också ta med i beräkningen. På LIN, som jag nämnde tidigare, har man påpekat detta. Vad slutligen gäller driftkostnaderna och andra kostnader rekommenderar och stöder såväl propositionen som Linjeflyg och SAS Brommautredningen, och de båda flygbolagen måste väl ändå bedöma denna fråga utifrån företagsekonomiska aspekter.
Herr talman! För att inte de uppgifter som Nils Hjorth lämnade i replikskiftet med Alfred Håkansson skall stå oemotsagda i kammarens protokoll vill jag på nytt slå fast att Arlanda och Bromma inte alls är likvärdiga ur ekonomiska synpunkter. Om det är en sådan uppfattning som Nils Hjorth grundar sitt ställningstagande på, så är det lika galet som jag konstaterade att många andra av de argument var som han anförde för sitt ställningstagande. Nu har Nils Hjorth två skäl för att rösta för utskottsmajoritetens förslag. Arlanda belastas med betydligt högre kostnader för investeringarna och driften. Likaså blir det betydligt högre kostnader för luftfartsverket och för Linjeflyg — och därmed för passagerarna — samt för stat och kommun; det gäller vägar, bussterminal och en hel del annat. De båda flygplatserna är icke likvärdiga! Om man vill söka sig till alternativ som är fördelaktiga ur ekonomisk synpunkt och som samtidigt uppfyller de krav från miljösynpunkt som Nils Hjorth och jag är överens om att man skall ställa upp, så skall man välja Bromma.
Herr talman! Jag är glad för att statsrådet tog till orda igen, så att jag också fick tillfälle att svara Alfred Håkansson. Det är så med miljöfrågorna, Alfred Håkansson, att flygbullret är mycket besvärligare än markbullret. Flygbuller tränger in genom fastigheternas väggar på ett helt annat sätt än vad markbullret gör. Från miljösynpunkt är det därför en klar nackdel att ha ett sådant intensivt flyg som det kommer att bli på Bromma i fortsättningen. Vad sedan gäller transportkostnaderna för passagerarna får man räkna med en väldig anhopning av passagerare till Bromma framöver, om man väljer det alternativet. Och då måste också transportfrågorna ordnas på ett helt annat sätt än i dag. Det är också min förhoppning att — vilket även trafikutskottet har uttalat sig för — den kollektiva trafiken till Arlanda skall kunna ordnas så att den fungerar bättre och smidigare än i dag, framför allt i vad gäller terminalfrågan i Stockholms city. Sedan var det då kommunikationsministern som t.o.m. sade att jag anförde helt galna argument. Det är tydligt att statsrådet nu börjar bli trött efter den långa debatten, eftersom han tillgriper sådana tillmälen. Jag kan försäkra statsrådet att är jag galen, då är hela luftfartsverket galet.

Herr talman! Det har många gånger betonats att Stockholmsregionens flygplatsfrågor är en riksangelägenhet, att frågan har nationell betydelse. Vi som bor i Stockholmsområdet kan inte ha något att invända gentemot denna uppfattning. Men oavsett var man bor — i Stockholm eller t.ex. Helsingborg — så är det viktigt att våra kommunikationsfrågor får en förnuftig lösning. Med mitt inlägg vill jag motivera varför så många i Stockholmsregionen bosatta och verksamma helst ser att Brommafrågan redan i dag genom ett beslut om en definitiv utflyttning till Arlanda får sin slutliga utformning. Vi har glädjande nog stöd från varje valkrets i det här landet för denna vår uppfattning, vilket den kommande voteringen kommer att visa. Jag talar i denna fråga inte bara på socialdemokratins vägnar. Inom alla partier finns det folk som delar denna uppfattning. Vi har meningsfränder inom folkpartiet och centerpartiet. Motioner från dessa partier vittnar därom. Miljöborgarrådet i Stockholms kommun Ingrid Segerström har anfört synpunkter som vi också i riksdagen har anledning att inför vårt ställningstagande fästa avseende vid. Liksom många andra tycker Ingrid Segerström att propositionen gör ett något virrigt intryck — man både vill och inte vill. I propositionen säger man att Bromma även på sikt skall vara en flygplats för kombinerat inrikesoch allmänflyg. I nästa andetag anför man att staten skall ta upp överläggningar med Stockholms kommun och landstinget för att i detalj klarlägga förutsättningarna för linjetrafik på Bromma. Man skall alltså ta upp överläggningar med två instanser som sagt nej till ett bibehållande av Bromma. Därefter slår man fast att Fokker F-28 skall flyttas till Arlanda den 1 januari 1979. Ärade kammarledamöter, detta betraktar jag som en halv seger. Man grundar en flyttning på länsstyrelsens beslut. Där fastställdes klart den sanitära olägenheten som miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm haft som grund vid förbudet för Fokker F-28. Det är således en självklar utgångspunkt att sanitär olägenhet på Bromma inte kan accepteras. Därom tycks alla vara 147 överens. I ett på denna punkt enigt trafikutskott har vi gjort detta påpekande. Miljöborgarrådet i Stockholm kräver att man skall ta avgörande hänsyn till vad kommun och landsting anser om en ny storflygplats för inrikesflyget mitt inne i tätortsområdet Stockholm. Miljöborgarrådet har även liksom många andra noterat att regeringen ställer sig bakom miljöoch hälsovårdsnämndens beslut i frågan om den sanitära olägenheten och därmed undanröjer alla tvivel som framförts i Brommautredningen när det gäller miljöoch hälsovårdsnämndens kompetens och handlande i fråga om buller från Fokker F-28. Finanslandstingsrådet Knut Nilsson, den borgerlige regeringschefen i Stockholms län, säger i Dagens Nyheter: ”Vår ståndpunkt står fast att Bromma skall läggas ner, men att allmänflyget får vara kvar, medan man gör en ny, stor utredning om regionens flygplatsfrågor.” Även i propositionen framhålls önsk värdheten av att behålla Bromma. Förutsättningarna härför är att en överenskommelse träffas med Stockholms kommun i markfrågan och med Stockholms läns landsting i finansieringsfrågan samt att den framtida trafiken på Bromma inte innebär sanitär olägenhet för närboende. De i propositionen föreslagna åtgärderna är av principiell karaktär. Jag har uppfattningen att Stockholms kommun och landstinget skall ha ett avgörande inflytande på flygplatsfrågan. Att osäkerhet präglar regeringens Brommaproposition är inte enbart ett socialdemokratiskt påstående. Jag kan för min del instämma i DN:s nyhetsartikel som rubricerats ”Ovisst för Bromma”. I fortsättningen säger man ”att Bromma kommer att förbli en flygplats bara under vissa förutsättningar”. Det har slagits fast att Fokkerplanen är en sanitär olägenhet. Ingen vet vad ett framtida, tystare plan kostar eller när det kan levereras. Så långt Dagens Nyheter. Vi är överens om den temporära utflyttningen. Vad vi nu diskuterar är frågan om linjetrafiken under 1980-talet bör flyttas tillbaka från Arlanda till Bromma. Staten och Stockholms kommun måste, som tidigare framhållits, komma överens i markfrågan, och landstingets medverkan i finansieringsfrågan måste tryggas. Jag vill inte uppträda som olyckskorp, men lätt lär det inte bli att nå en uppgörelse. Vi socialdemokrater betraktar därför propositionens förslag om en utflyttning som en halv framgång. Det är i dag omöjligt att fatta ett beslut om återflyttning av inrikestrafiken till Bromma. Jag tror därför att inrikesflyget den 1 januari 1979 kommer till Arlanda för att stanna där. Miljöborgarrådet i Stockholm har goda skäl för sin uppfattning när hon säger att människorna i framtiden inte kommer att acceptera att jetflygplan efter säg tre till fem år åter införs på Bromma. Bekvämligheten för resenärerna brukar anföras som ett viktigt motiv för bibehållande av Bromma. Tidsskillnaden i förhållande till Arlanda kan diskuteras. Kanske är det 20, 25 eller 30 minuter eller någonting däromkring, som framhållits i utredningen. Detta är en olägenhet som kraftigt kan reduceras om förbindelserna till Arlanda förbättras. En mo deratmotion, syftande till snabbare förbindelser med Arlanda, bifölls f.ö. Nr 53 av en enhällig riksdag för ett par veckor sedan, och enligt Svenska Dag Torsdagen den bladet i dag har regeringen redan tillsatt en utredning som närmare skall 15 december 1977 ta itu med dessa frågor. ösloterst Vi kan glädja de moderata ledamöterna, herrar Lothigius och Clarkson, — Flygplatsfrågan i som har ivrat för denna motion, med att det ökande trafikunderlaget — Stockholmsregioom Linjeflyg definitivt förflyttas till Arlanda kommer att framtvinga — nen snabbare åtgärder för att reducera restiden till Arlanda. Terminalfrågan, busstrafiken och den spårbundna trafiken till Arlanda, som många ömmar för, är ju lösningar som riksdagen, på trafikutskottets förslag, bett regeringen att ytterligare utreda. Fortsatt oklarhet om inrikesflygets förläggning på sikt kommer också att försinka den lösning av trafikförbindelserna med Arlanda, som vi alla inom riksdagen nyligen varit överens om att påskynda. Snabba expresståg kan förkorta restiden en gång i framtiden så att Bromma och Arlanda på sikt blir likvärdiga. I centermotionen framhålles att en lösning av regionens flygplatsfråga som inte Stockholms kommun eller Stockholms läns landsting ställer sig bakom är orimlig. De fyra motionärerna från centerpartiet i Stockholmsregionen framhåller att propositionen inte tar definitiv ställning till Brommas framtid. De ser därför inte något hinder för att propositionen kan bifallas av riksdagen. Men detta resonemang går naturligtvis på skruvar. Hela argumenteringen i motionen talar för ett avslag. Jag kan å andra sidan förstå att de fyra motionärerna från centerpartiet inte får lägga en motion som utmynnar i ett yrkande om avslag på en regeringsproposition. Jag vill bara i det sammanhanget betona att centerpartiet och socialdemokraterna i Stockholms län har samma uppfattning. Har de centerpartister i Stockholms län som sitter i riksdagen en från centerpartiet i landstinget avvikande mening? Det tror jag knappast. De har sannolikt samma uppfattning i de inom regionen känsliga miljöoch bullerfrågorna som centerpartiets landstingsgrupp gett uttryck för. Om hänsyn tas till den uppfattning som de kommunala myndigheterna i Stockholms kommun redovisat — och det är ju utskottsmajoritetens mening — så är det inte troligt att överläggningarna skall kunna resultera i någon snabb enighet och återflyttning till Bromma. Det är mot denna bakgrund viktigt att framhålla att socialdemokraterna och centerpartiet på länsplanet är helt överens. Därför finns det en majoritet även i fortsättningen för linjen att Bromma flygplats skall bort. Jag tror att den oklarhet som nu finns om inrikesflygets förläggning i det längre perspektivet — och som propositionen är ett uttryck för — kommer att bestå under lång tid. Detta innebär stora olägenheter för alla berörda. Skall ovissheten bestå, eller är riksdagen redo att äntligen fatta ett definitivt beslut, dvs. att linjeflygtrafiken utlokaliseras till Arlanda? Något beslut om återflyttning av inrikestrafiken till Bromma kan i dag inte fattas. Det kanske i sin tur förklarar propositionens oklarheter. Vi lyssnade före pausen till kommunikationsministerns recension av 149 den socialdemokratiska motionen, och vi tyckte det var intressant att han hade tillmätt den så stor vikt och betydelse. Må det tillåtas mig att säga ett par ord om propositionen så som den har tagits emot utanför det här huset. Det är faktiskt ganska många missnöjda röster som har kommit till tals i samband med presentationen av regeringens Brommaproposition. Svenska Dagbladet, det trognaste av alla regeringsorgan, hade rubriken ”Propositionen om Bromma får många tolkningar”. Vidare skrev man att regeringens proposition om Bromma flygplats inte har givit klart besked om nedläggning eller ej och att regeringens proposition om Bromma flygplats hotar — om den tas av riksdagen — att bli en gummiparagraf. I DN hade man rubriken ”Ovisst för Bromma”. Och vidare skrev man att Bromma kommer att förbli en flygplats bara under vissa förutsättningar och att man inte vet om dessa kan uppfyllas. DN fortsätter med att säga att kommunikationsministern i det stora hela har följt Gullnäs förslag, vilket innebär ”att Bromma kommer att förbli en flygplats”, men konstaterar att opinionen i Stockholm inte accepterar en sådan uppläggning. Jag har citerat vad centerledaren i Stockholms län har anfört: Vår ståndpunkt står fast att Bromma skall läggas ner. Sven Johansson, moderatledare, landstingsråd och ansvarig för regionplanefrågor, for till Avesta — kommunikationsministerns egen valkrets, — häromsistens och framförde enligt TT-referatet en ganska besk kritik av regeringens proposition. Man kan bolla hit och dit med årtal och uppgifter om hur länge det kan dröja innan Bromma tas i bruk igen för inrikesflyg. Här har det funnits optimister som trott att detta kan ske om några få år — 1980 eller 1981 har nämnts — då ombyggnaden av flygplatsen skulle vara färdig. Sven Johansson säger: ”Mycket tyder på att nya tysta trafikflygplan inte kan komma i trafik förrän tidigast 1984.” Herr talman! Jag har velat anföra de här synpunkterna på regeringens proposition. Det skall bli intressant att vid den kommande voteringen se om regeringspartierna är mera medgörliga och väldisciplinerade än den press som står regeringen nära. Vi socialdemokrater inbjuder riksdagen att i dag fatta ett definitivt beslut om att linjeflygtrafiken skall utlokaliseras till Arlanda. Den det vill, röstar med den socialdemokratiska reservationen!
Herr talman! Min värderade vän Essen Lindahl tog upp frågan om kommunikationerna mellan Stockholm och Arlanda som något slags alibi för att man kan klara lokaliseringen av inrikesflyget till Arlanda så att man inte längre behöver ha Bromma flgyplats. — Ungefär så lät det. Bakgrunden till den blygsamma motion som vi tidigare avgav var helt enkelt att det, oberoende av vad som sker, behövs en snabbförbindelse mellan Stockholm och Arlanda som är bättre än den förbindelse som vi nu har. Vi vet väl att det är en fråga som även berör SJ, som berör landstinget och som berör Stockholms kommun och flera andra kommuner, liksom att det måste ligga i det allmännas intresse att regeringen tar ett initiativ i denna fråga för att samordna de intressenter som vill ha en sådan förbindelse. Trafikutskottet och riksdagen biföll sedan vår motion, vilket jag tycker var riktigt i betraktande av den situation vi har i dag. Sedan nämnde Essen Lindahl landstingsrådet Sven Johanssons namn — det verkade som om han menade att Sven Johansson skulle vara intresserad av Arlanda. Nej, Sven Johanssons starka vilja är att Bromma flygplats skall vara kvar! Hans uttalande om det tysta flyget ligger på ett annat plan. Såvitt jag förstår ser han fram emot en utveckling av en annan flygmaskinstyp — något som också ligger nära till hands och som kan ligga inom ramen för diskussion ganska snart. Även här sker en teknisk nydaning genom att det kommer flygplanstyper som blir större än de som f.n. finns.
Herr talman! Jag tillät mig att peka på den moderatmotion som nyligen bifölls och som gick ut på att det var en angelägenhet för hela vårt land att goda och snabba förbindelser kunde ordnas från Stockholm till Arlanda. Om vi kan fatta ett beslut 1977 om att inrikesflyget skall komma till Arlanda för att stanna där, så betyder det självfallet en helt annan möjlighet för den utredning, som regeringen nu har tillsatt, att åstadkomma snabba resultat. Det är välbekant för herr Lothigius och andra att om inrikesflyget flyttade till Arlanda, så skulle det på en enda gång betyda en fördubbling av antalet flygresenärer som har behov av marktransport till Stockholms stora trafikflygplats. Jag har också tillåtit mig att citera Sven Johansson, och jag sade att han för sin del ansåg att de tysta flygplanen inte kunde vara klara för att sättas i trafik förrän tidigast 1984. Det var intressant, tyckte jag, eftersom andra tidpunkter har skymtat fram i debatten. Det var inget annat jag sade. Jag vet att Sven Johansson är anhängare av Bromma flygplats — det har jag inte uttalat mig om. Men han sade vidare — fortfarande enligt ett TT-referat — att mycket talar för att en temporär utflyttning av Linjeflygs trafik till Arlanda kan bli Brommas död. Han tror alltså i likhet med undertecknad att den utflyttning som nu sker kan betyda att en återflyttning aldrig kan bli aktuell. På den punkten har alltså Sven Johansson och jag samma mening. Han önskar att inrikesflyget skall stanna kvar på Bromma, medan jag tycker att det i och för sig är bra att inrikesflyget kommer till Arlanda. Men han är mycket tveksam inför regeringens proposition och har anmält betänkligheter mot densamma.
Herr talman! En mycket kort kommentar. Vi moderater är förutseende. Vi ser fram emot vad som kommer att hända på Arlanda, också mot bakgrund av den ökade trafik som kommer — oberoende av om vi behåller Bromma eller inte. Regeringen är också förutseende genom att förbereda en sådan utredning som det här gäller.